Fru talman! Vi i Miljöpartiet tror att många människor i Sverige känner sig lurade efter folkomröstningen om EU. Då utlovades det nämligen ekonomiska förbättringar. Då utlovades det att det inte skulle bli fler tunga sparpaket och skattehöjningar. I sluttampen inför den folkomröstningen var löftena närmast öronbedövande om hur fantastiskt bra ekonomin skulle bli bara vi gick med i EU. Nu är vi med i EU. Vi har facit och kan se hur det har gått. Det har blivit mer besparingar och skattehöjningar, och arbetslösheten har övergått i massarbetslöshet som biter sig fast och stiger allt mer. Jag tror att väldigt många känner sig lurade. Nu är det dags för nästa steg, som av statsministern själv har sagts vara ett ännu större steg, nämligen ett medlemskap i EMU. Ekonomiskt sett är detta kanske ännu viktigare. Då tycker man från det största partiet att svenska folket skall förvägras möjligheten att i en folkomröstning avgöra frågan. Frågan är om de inte känner sig dubbelt lurade efter det beskedet. Inför folkomröstningen om EU-medlemskapet sades det uttryckligen från socialdemokratiskt håll att frågan om svenskt medlemskap i valutaunionen inte ingick. Från Miljöpartiets sida sade vi klart och tydligt att detta ingick i Maastrichtfördraget och att det faktiskt var detta som folkomröstningen om EU medlemskapet i grunden handlade om. Men det största partiet i Sveriges riksdag gjorde klart att det inte skulle handla om det, utan att det var en senare fråga. Men nu är vi där, och då vill man lura svenska folket på att få säga sitt i den frågan. Det är naturligtvis väldigt logiskt att ha en folkomröstning om EMU-frågan som en uppföljning av folkomröstningen om EU-medlemskapet, nu när vi bättre vet vad det faktiskt handlar om. Det är logiskt av det skälet att detta är frågor som skär igenom alla partier mer eller mindre. Jag tillhör ett parti som de uppenbarligen skär mindre i, medan de i de största partierna skär mycket mer. När det gäller EU-frågan vet vi att riksdagen inte var representativ för folkmeningen. Det är sannolikt på samma sätt när det gäller EMU-frågan, vilket också är ett mycket starkt skäl för att ha en folkomröstning om EMU. Om man vill ha den debatt som t.ex. Anne Wibble och Johan Lönnroth har pläderat för i sina inlägg, är det viktigt att man har en folkomröstning. Det är ju ett fantastiskt bra tillfälle till folkbildning och debatt. Den möjligheten ges inte vid ett vanligt riksdagsval. Vi i Miljöpartiet tycker att det finns väldigt starka skäl för att ha en folkomröstning om huruvida Sverige skall gå med i valutaunionen eller inte, dvs. det tredje steget i EMU-anpassningen. Fru talman! I måndags redovisade EMU utredningen argumenten för och emot en anslutning till EMU. Utredningen kom fram till att det är direkt olämpligt att vi går med från starten 1999. Det verkade delvis som ett beställningsarbete från Miljöpartiet, men det var det minsann inte. Många av dem som har suttit i utredningen är snarare politiska meningsmotståndare till oss. Men de kom ändå fram till samma slutsats som vi, nämligen att Sverige inte bör gå med i EMU 1999. Det helt övervägande skälet för detta ställningstagande var ekonomiskt och ekonomiskpolitiskt. Därför är det fascinerande att höra Lars Tobisson och moderaterna nu säga att dessa ekonomer är inget värda, att de har fel. Både SNS ekonomer och EMU-utredningens ekonomer är okunniga, sade Tobisson, därför att deras slutsatser inte passade hans åsikter. Det är faktiskt ett ganska anmärkningsvärt uttalande. Inte nog med att man i EMU-utredningen säger att det inte är lämpligt att gå med i EMU 1999 säger man på ett i och för sig inlindat diplomatiskt sätt att valutaunionen i sig inte är någon särskilt bra idé ekonomiskt sett. En valutaunionen är inte det man först tänker på för att höja den samhällsekonomiska effektiviteten, sade utredningens ordförande Lars Calmfors i måndags. Här framgår det väldigt tydligt att om ekonomerna kunde välja så skulle det inte bli någon valutaunion. Problemet är att det finns en risk för att unionen ändå genomdrivs av politiska skäl i vår omvärld och att våra grannländer går med i den. Därför skulle vi kunna tvingas att gå med. Därför, resonerar utredningen, bör vi långsiktigt inta en positiv hållning just med hänsyn till det politiska samarbetet med våra grannländer och inom Europa och EU. Detta är egentligen det enda skäl som förs fram. De sakliga ekonomiska skälen pekar däremot entydigt i klart motsatt riktning. Går vi med i valutaunionen, blir arbetslösheten helt klart större. Vi har redan nu massarbetslöshet och det skulle alltså bli ännu värre om vi gick med i EMU. Därför säger utredningen nej till att gå med 1999. Även om vi skulle lyckas att halvera arbetslösheten, vilket vi från Miljöpatiet tycker är oerhört angeläget, är det viktigt att den arbetstidsförkortning som vi hade fram till 1980 återupptas. Den har sedan dess avbrutits, vilket till stor del är förklaringen till att vi nu har massarbetslöshet. Men även om arbetslösheten halveras, skulle ett medlemskap i EMU betyda att den skulle öka igen. Skälet är att vi i Sverige får större svårigheter att klara produktionsminskningar och ekonomiska problem i landet, eftersom vi avhänder oss penningpolitiken - vi kan inte längre kan använda Riksbankens räntevapen. I stället blir det en europeisk centralbank som sköter ränte och penningpolitiken. I denna centralbank blir det naturligtvis de centraleuropeiska intressena som kommer att styra, för de är ju helt dominerande.

Vi är inte lika. Det finns rätt stora olikheter. Det är detta som gör att vi löper en stor risk att bli förlorare. Det som påverkar oss negativt behöver t.ex. inte påverka Tyskland negativt, och därmed blir vi förlorare. Då blir det arbetslösheten som åker upp i stället när vi inte kan använda räntevapnet. Vi vet av erfarenhet att när arbetslösheten då väl går upp är det mycket svårare att få ned den igen. Det blir också svårare att föra en finanspolitik för att minska arbetslösheten inom EMU eftersom det inom EMU också finns finanspolitiska spelregler, och de tenderar, har vi märkt, att växa med tiden. Restriktionerna för vad vi kan göra finanspolitiskt i Sverige tilltar i EMU processen, och allt pekar på att de kommer att tillta ännu mer framöver. Vi får i praktiken en centralstyrd finanspolitik i EU. Det innebär att arbetslösheten fastnar på en högre nivå, och jag måste fråga: Anser Erik Åsbrink och socialdemokratin att arbetslösheten är en underordnad fråga i förhållande till EMU? Anser ni att högre arbetslöshet kan accepteras för att Sverige skall bli medlem i EMU? Anser ni att Sverige kan gå med i EMU när arbetslösheten i Sverige halveras trots att det skulle leda till att den åker upp igen? Gå vi med i valutaunionen undergrävs och urholkas den svenska välfärden. Det kan man också utläsa av den här mycket intressanta utredningen. Mekanismen bakom detta är precis densamma som i fråga om sysselsättningen. Vi tvingas helt enkelt att ha större marginaler för att möta störningar, större marginaler i vår ekonomi. Det betyder att vi inte kan hålla oss med en lika stor offentlig sektor. Vi kan inte bibehålla samma höga skattetryck som i dag. Det betyder ju att vi måste skära ned på trygghetssystemen; på vård, barnomsorg, äldreomsorg, grundskola och hela vägen. Det är precis den process som vi har nu - fast ännu mer. Jag tycker att socialdemokratin och regeringen borde tala om vad man egentligen tycker om detta. Är man från socialdemokratins sida beredd att skära ned ytterligare på välfärden för att kunna delta i EMU och påverka de beslut som fattas i exempelvis EU:s råd? Är det så oerhört viktigt för regeringen och socialdemokratin att till varje pris delta i EU-arbetet och i EMU-arbetet att man accepterar ytterligare nedskärningar i välfärden? Går vi med i valutaunionen försvagas också demokratin, säger man i utredningen. Avgörande ekonomisk-politiska beslut centraliseras alltmer inom EU och den politiska och demokratiska kontrollen av den europeiska centralbanken kommer att bli mycket svag. Återigen: Vad tycker egentligen socialdemokratin om demokratifrågorna? Vi har de senaste dagarna hört häpnadsväckande uttalanden av statsministern om de ekonomiska fördelarna med diktaturers stabilitet. Är ekonomisk stabilitet viktigare än demokrati för er inom socialdemokratin? Jag vill inte tro det, men var går era gränser egentligen? Fru talman! Sverige är moget att säga nej till EMU. Sverige är moget att stå på egna ben och att utveckla sin ekonomi, sitt välstånd och sin demokrati. Det finns inte någon vettig anledning att ge upp och falla till föga för supermaktsbyggarna i EU. Vi har ingen anledning att förfalla till tvångsföreställningar om att vi måste gå med i EMU bara för att EU kommissionärer och makthungriga Europapolitiker kräver det. Det är dags att vi i Sveriges riksdag tar kommandot över landet. Det är dags att vi sätter punkt för den släpphänthet och eftergivenhet som har präglat svensk Europapolitik de senaste tio åren. Det är dags att vi inser att vi mår bäst av att styra oss själva och av att säga nej till dem som försöker beröva oss vår självständighet.

Fru talman! Jag har bara en fråga till Roy Ottosson. Tror Roy Ottosson och Miljöpartiet att det blir fler jobb och mer välfärd om Sverige tillåter priserna att rusa iväg?
Fru talman! Det enkla svaret är nej. Vi anser att Sverige skall bedriva en politik med låg inflation och låga räntor. Det är oerhört viktigt att vi i Sverige själva ser till att de realekonomiska förhållandena är så starka att vi kan hålla en bra penningpolitik. Det är det som också är skälet till att vi säger nej till medlemskap både i ERM och i EMU. De är ju arrangemang för att utifrån försöka importera en stabilitet som vi egentligen inte har. Vi menar att det är vår egen svenska, inhemska realekonomiska stabilitet som är helt avgörande för inflationen och räntenivån. Det är där vi skall sätta in stötarna.
Fru talman! Får jag då fortsätta att fråga: Hur tror Roy Ottosson att man skall skapa förtroende för att prisökningarna kommer att vara låga i Sverige om själva skälet till att vara utanför valutaunionen är att man skall kunna ändra växelkursen så att priserna stiger? Det är helt ologiskt!
Fru talman! Skälet är att penningpolitiken, dvs. räntevapnet som jag talade om i anförandet, är en viktig del av den ekonomiska politiken. När det gäller valutaförändringar anser vi att vi bör bibehålla den flytande valutan. Det är egentligen det bästa sättet att direkt kunna avläsa de realekonomiska förhållandena. Om vi i stället knyter valutan ser vi inte riktigt. Det blir en skugga. Det är det som leder fram till devalveringar. Om vi med flytande valuta direkt ser valutan försvagas, så vet vi att de realekonomiska förhållandena försämras. Då skall vi vidta åtgärder som är effektiva på den punkten; förbättra arbetsmarknaden, se till att produktionsförhållandena blir bättre osv. Det löser man inte genom att gå med i

Fru talman! Så har då Calmforsgruppens EMU utredning sett dagens ljus. När man studerar utredningens omfång och innehåll får man kanske en liten uppfattning om denna frågas enorma komplexitet. Men det blev ju ändå till sist ett nej efter ungefär 440 sidor av mycket ambitiös utredning om en mängd olika aspekter på Sveriges förhållande till EMU. Jag tycker att argumenten och slutsatserna i utredningen i stora drag liknar det nej som huvudparten av Sveriges mest välmeriterade fackekonomer - som t.ex. SNS konjunkturråd - tidigare har kommit fram till. EMU utredningen landar också nästan exakt på det nej till svenskt deltagande i EMU:s tredje fas som Kristdemokraternas riksting redan i juni bestämde sig för. Vi tar detta som ett kvitto på att vårt beslut var rätt. Det vilar nu på en ännu fastare och säkrare grund. Vår slutsats är nämligen att EMU inte är lösningen på Sveriges ekonomiska problem. Vi kristdemokrater anser tvärtom att det just är obalanserna och de strukturella problemen i svensk ekonomi som omöjliggör ett svenskt deltagande i EMU-projektet. Om vi går med är risken för ökad arbetslöshet och ytterligare påfrestningar på statsfinanserna överhängande om nya störningar skulle uppstå i europeisk ekonomi. Då handlar det plötsligt inte om akademiska penningpolitiska teknikaliteter. Då kan det, om det blir nya störningar och om det skakar till på Reuterskärmarna igen, mycket väl handla om ytterligare nedskärningar, avskedanden och försämringar i vården, omsorgen och skolan. Den risken tar vi kristdemokrater helt enkelt inte. Sverige har helt enkelt inte råd att sälja ut sin penningpolitiska självständighet med det mycket sköra läge som vi befinner oss i. EMU löser inte problemen med dåligt företagarklimat, undermålig lönebildning och omodern arbetsrätt för att nämna några exempel. Vi måste själva ta itu med de grundläggande problemen i svensk ekonomi. Nu finns det dem som menar att EMU är den påtvingade tvångströja som Sverige skulle behöva, att ett EMU-medlemskap skulle tvinga fram förändringar på t.ex. arbetsrättens och lönebildningens område. Detta menar jag är ett helt bakvänt och livsfarligt resonemang. Risken blir då att det europeiska samarbetet görs till någon sorts syndabock för åtgärder som man inte själv klarar av. Visst kan det vara skönt att skylla på EMU och EU om man inte orkar argumentera själv. Men en sådan uppläggning ökar solklart politikerföraktet. Med en sådan uppläggning riskerar hela det europeiska samarbetet att hamna i ett ännu större vanrykte än vad det befinner sig i i dag. Det kommer vi kristdemokrater att motsätta oss. Men Sverige behöver alltså inte EMU. Vad Sverige fortast möjligt behöver är i stället en ny regering som har både en ideologi och en strategi för att lösa landets långsiktiga ekonomiska problem genom en offensiv tillväxtpolitik för arbete, företagande och därmed nya jobb. Kristdemokraterna anser däremot att Sverige tillsammans med övriga medlemsländer naturligtvis skall värna och förbättra EU:s gemensamma marknad. För att detta skall ske krävs det ett nära samarbete inom den ekonomiska politiken men också inom t.ex. miljöoch socialpolitik. Fru talman! EMU:s första fas, fria kapitalrörelser, är antagligen ganska oproblematiskt för de flesta. Fria kapitalrörelser är ju en förutsättning för en väl fungerande marknadsekonomi, och det var en åtgärd som Sverige vidtog långt före EU-medlemskapet. EMU:s andra fas, dvs. samordningen av penning och valutapolitiken mellan medlemsländerna och medlemsländernas nationella konvergensprogram, borde inte heller vara särskilt kontroversiell. Min gode vän här Roy Ottosson och Miljöpartiet har varit med och undertecknat Sveriges nationella konvergensprogram.

Som självständig stat kan Sverige inte bli tvingat in i EMU:s tredje fas. I fråga om detta håller jag helt med Erik Åsbrink. För det första finns inte de mekanismer som skulle kunna tvinga Sverige att ge sig in i ett internationellt samarbete som vi inte aktivt har ansökt om medlemskap i. För det andra skulle ett sådant förfarande, om vi skulle tvingas till det, skapa ett prejudikat som inget medlemsland önskar. Riksdagen har beslutat att Sverige skall uppnå inträdeskraven som EU har satt upp för EMU:s tredje fas, nämligen konvergenskriterierna, och det är riksdagen som sedan skall behandla frågan innan vi fattar beslut om ett deltagande. Vi stöder denna beslutsordning helt enkelt därför att det är den enda rimliga. När vi folkomröstade - jag vill vända mig till både Johan Lönnroth och Roy Ottosson - om ett medlemskap i EU stod det fullständigt klart att frågan om ett medlemskap i EMU skulle avgöras här i denna kammare av Sveriges riksdag och icke vid en ny folkomröstning. Det stod helt klart. Jag menar att Sverige nu har haft så många val och så många folkomröstningar att det är rimligt att den representativa demokratin får fungera även i denna fråga. Även om den är komplex och svår är det vår sak att sätta oss in i den och utifrån det fatta ett beslut. Vi skall lyssna på folkopinionen och försöka påverka den i den riktning som vi anser vara riktig. Jag håller helt med finansministern om faran av att fatta ett beslut som går emot en mycket stor och förhärskande folkopinion. Allt demokratiskt arbete förutsätter en legitim förankring hos medborgarna. Om man t.ex. skall utvidga den politiska kompetensen eller förflytta den är det oerhört centralt att detta sker med en bred folklig förankring. Om inte detta sker riskerar man att underminera allt det som kännetecknar medborgargemenskapen. En utvidgad EU kompetens som saknar bred folklig förankring kan alltså allvarligt skada själva grundidén med den europeiska gemenskapen. Kristdemokraternas utgångspunkt i fråga om ett eventuellt svenskt EMU-medlemskap har hela tiden varit att utgå från sakpolitiken och sådana analyser. Därför kan man som också SNS-ekonomerna påpekar inte bara betrakta EMU-projektet. Man måste också studera tillståndet i svensk ekonomi. Sverige har under mer än 25 år tappat i ekonomisk utvecklingskraft. 1970 låg Sverige på tredje plats bland OECD länderna när det gäller BNP per invånare. I dag har vi halkat ned till sjuttonde plats. Bakgrunden är, vilket också beskrivs i EMU-utredningen, dåligt fungerande lönebildning, omodern arbetsrätt, dålig flexibilitet och funktion på arbetsmarknaden, ett alltför bistert företagsklimat och tillväxthämmande skatter på arbete, företagande och sparande. Det är ju detta som vi måste ändra på. Detta kan bara ske, vilket också Calmforsutredningen konstaterar, genom inrikespolitiska åtgärder i Sverige. Därför räcker det enligt vår uppfattning inte om Sverige skulle uppfylla konvergenskriterierna. Är vi låsta till EMU kommer alla dessa stela och rigida strukturer i vår svenska ekonomi att kunna göra mycket stor skada och allvarligt riskera att förvärra landets ekonomiska läge om det uppstår ekonomiska störningar. Sveriges ekonomi är tyvärr i ett sådant skick att ett svenskt medlemskap i den monetära unionen faktiskt också riskerar att öka arbetslösheten och därmed budgetunderskottet och statsskulden, vilken redan är uppe i 1 400 miljarder kronor. Sverige har under mycket lång tid klarat av både inre och yttre störningar i ekonomin genom växelkursanpassningar och devalveringar, på den tiden man kunde göra sådana genom att slå klubban i något bord någonstans i en församling som kunde påverka växelkurserna. Men den tiden är ju för alltid förbi. Devalveringsvägen är stängd. Det är inte det som det handlar om. Men sedan hösten 1992 har vi en flytande krona. Men om denna stötdämpare monteras bort, att vi inte längre har en flytande växelkurs, måste hela den sköra svenska ekonomin vara mycket mer flexibel än vad den för närvarande är, annars riskerar man att saker och ting brister när det skakar till på Reuterskärmarna nästa gång. Och allt talar för närvarande för att det är ett relativt långsiktigt projekt att åstadkomma en sådan ökad flexibilitet. Sveriges stora problem är ju att den socialdemokratiska regeringen kategoriskt har avvisat alla strukturella reformer som skulle kunna skapa denna flexibilitet, förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och klimatet för företagande och tillväxt. I sex stora propositioner har olika finansministrar ensidigt satsat på sanering av statsfinanserna. Det har varit nödvändigt. Men det som vi från oppositionen kritiserar är att ni inte samtidigt har tagit tag i dessa strukturella problem som är Sveriges verkliga ekonomiska problem för närvarande. Detta är en av de viktigaste anledningarna till att Sverige inte kan gå med. Vi bör alltså fortsätta med att försvara ett inflationsmål i stället för en fast växelkurs. Det innebär att Sverige inte heller bör gå med i ERM. Herr talman! I samband med medlemskapsförhandlingarna gjorde den svenska regeringen en ensidig deklaration att vi förbehåller oss rätten att själva besluta om ett eventuellt deltagande i EMU. Kristdemokraterna anser att Sverige skall utnyttja den möjligheten vid riksdagsbeslutet nästa höst och tacka nej till en anslutning till den ekonomiska och monetära unionen.

Herr talman! Mats Odell säger att det stod klart för alla i folkomröstningen om EU att EMU skulle avgöras i här riksdagen, inte genom en ny folkomröstning. Det är nästan så att jag skulle önska att vi hade haft de manicker som finns i vissa TV-program. Jag skulle alltså önska att de som till äventyrs fortfarande tittar på den här debatten i TV kunde trycka på knappar för att visa om de visste att det var på det vis som Mats Odell säger. Eftersom detta inte kan arrangeras rekommenderar jag Mats Odell att gå ut och fråga de egna väljarna och sympatisörerna om de var klara över det här. Att Mats Odell och hans kompisar i den dåvarande borgerliga regeringen hade talat om det här för varandra förstår jag. Jag är emellertid fullständigt övertygad om att det intryck svenska folket fick vid folkomröstningen om EU var att EMU inte då avgjordes utan att det var en senare historia som mycket väl kunde avgöras genom en folkomröstning.
Herr talman! Johan Lönnroth undrar om människor kände till det här. Jag vet inte. Men en sak vet jag: I de dokument som låg till grund för folkomröstningen var denna fråga helt solklar. Frågan om en svensk anslutning till EMU:s tredje fas skulle avgöras av Sveriges riksdag. Nu frågar Johan Lönnroth om våra medlemmar och sympatisörer visste det här. Det vet inte jag. Men en sak vet jag: Vi kristdemokrater fattade på vårt riksting i slutet av juni i år ett demokratiskt beslut i denna fråga. Vi säger nej till ett svenskt deltagande i EMU. För oss var detta en ganska svår sak. Vi ville nämligen vänta på Calmforska utredningen för att först därefter definitivt ta ställning. Efter fyra stora propositioner kunde vi då den femte propositionen kom, vårpropositionen - jag minns inte om den kallades för tillväxtpropositionen, halveringspropositionen eller sysselsättningspropositionen - konstatera att en sak var fullständigt solklar, nämligen att propositionen inte innehöll en enda tillstymmelse till sjukdomsinsikt om de strukturella problemen i Sverige. Propositionen innehöll ingen som helst ansats när det gällde att ta itu med de strukturella problemen. Därför sade vi att oavsett vad Calmforska utredningen kommer fram till fattar vi nu beslutet att säga nej till ett medlemskap i EMU. Detta är demokratiskt förankrat i vårt parti. Jag utgår från att Johan Lönnroths nej till EMU också är förankrat och att han är beredd att i denna kammare trycka på knappen den dagen det blir aktuellt, om ungefär ett år.
Herr talman! Mats Odell sade faktiskt i sitt anförande att alla visste om att det var riksdagen som skulle avgöra detta, inte en folkomröstning. För mig är det oändligt mycket viktigare vad svenska folket visste och hade ett intryck av än vilken uppfattning Mats Odell och Kristdemokraternas riksting har i frågan.
Herr talman! Jag vet inte vad man minns av det som stod på valsedlarna t.ex. vid folkomröstningen om kärnkraften. Många verkar ha glömt det. Vad som gällde exempelvis 1994, då vi hade riksdagsval, var ju att Socialdemokraterna gick till val på att redan till 1995 ha pressat ned arbetslösheten till under 5 %. Det som gäller före en folkomröstning är ändå det som man tar ställning till när man lägger sin röst. När vi röstade om medlemskapet i EU gjorde svenska folket det på grundval av att riksdagen skulle ta ställning till EMU-frågan någon gång i slutet av

Herr talman! Mats Odell sade i sitt anförande bland mycket annat att Sverige behöver en ny regering. Men vad skulle en ny regering göra i den fråga som vi i dag debatterar här? Och hur skulle en sådan regering vara sammansatt? Till att börja med kan vi utgå från den tidigare fyrpartiregeringen. En stor förändring som skett sedan dess är att Centerpartiet har brutit sig ur detta förkvävande samarbete. I stället har det, vilket gäller sedan våren 1995, blivit möjligt att etablera ett mycket väl fungerande samarbete om den ekonomiska politiken mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Det råder inget tvivel om att detta samarbete i hög grad har bidragit till saneringen av statsfinanserna, till att räntorna gått ned och till att inflationen i Sverige är den lägsta i Europa. Detta samarbete har alltså i hög grad bidragit till att det nu ser ut att vara möjligt för Sverige att klara de konvergenskrav som är nödvändiga för att vi skall ha reell valfrihet när ställning skall tas till om vi skall vara med eller inte i valutaunionen. Centerpartiet går, som vi vet, på en nej-linje när det gäller valutaunionen. Sedan har vi tre partier till från den gamla fyrpartikoalitionen. Lars Tobisson, Moderaterna, säger att Sverige skall in i EMU och att Sverige med det snaraste bör knyta kronan till den europeiska växelkursmekanismen, ERM. Ja, det är väl den moderata uppfattningen. Anne Wibble, som företräder Folkpartiet, säger visserligen också att Sverige skall gå in i valutaunionen. Men jag har förstått Anne Wibble så att det definitivt inte är önskvärt att Sverige knyter sig till ERM på kort sikt. När det gäller det som folkpartiledaren utanför denna kammare säger har jag snarast fått intrycket att hon vill skjuta på ett svenskt deltagande i valutaunionen. Här föreligger en viss oklarhet om vad som egentligen är Folkpartiets linje. Under alla omständigheter skiljer den sig från Moderaternas linje. Vidare har vi Kristdemokraterna och Mats Odell, som är mot att Sverige går in i valutaunionen och mot en knytning till ERM. Även om Centerpartiet, som lämnat det gamla borgerliga samarbetet, räknas bort finns det alltså åtminstone tre olika linjer här. Jag erinrar mig 80 talets socialdemokratiska ekonomiska politik. Vi talade om den tredje vägens ekonomiska politik. Vad ni nu visar upp är väl tre vägars ekonomisk politik. Det är en total förvirring. Jag undrar hur det regeringssammanträde skulle gå till där ni försökte formera en svenska position när det gäller valutaunionen och växelkursmekanismen. Sverige behöver en ny regering, säger Mats Odell. Ja, bevare oss för vad den regeringen skulle kunna ställa till med såväl i denna fråga som i andra frågor! Inte oväntat kom sedvanliga påståenden om att vi inte gör någonting, om att vi är handlingsförlamade. Det är brist på ledarskap, upprepar Lars Tobisson ständigt. Olika exempel har nämnts. Man undrar varför vi inte gör någonting när det gäller Riksbankens oberoende, sedelutgivningsrätten osv. Men ni har väl ändå uppmärksammat att regeringen bjöd in till partiledaröverläggningar i dessa frågor. Resultatet av de överläggningarna var ju att vi skulle bilda en parlamentarisk arbetsgrupp med samtliga partier representerade för att noga penetrera alla dessa frågor. Det handlar alltså om i vilken mån det behövs grundslagsändringar och om hur vi skall fullgöra de förpliktelser som följer av de olika faserna i valutaunionen. Vi skall hantera de frågorna, och vi är inte i akut tidsnöd. Vi har alltså tid att gå igenom det noga. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi gör detta på ett omsorgsfullt sätt. Vi kommer att göra det och vi kommer att kunna fatta erforderliga beslut i tid. Till detta är också vissa funderingar kopplade. Jag har lyssnat på Johan Lönnroth och Roy Ottosson. När det gäller Johan Lönnroth har jag fått intrycket att Vänsterpartiets uppfattning är att Sverige inte skall fullgöra de förpliktelser som följer av att vi faktiskt har blivit medlemmar i Europeiska unionen. Därav följer att vi också är inne i andra fasen i den monetära unionen. Johan Lönnroth må tycka illa om och ha motarbetat detta, men Sverige har faktiskt fattat beslut efter en folkomröstning, och jag tycker att man skall leva upp till de förpliktelser som följer av att man ingår ett avtal. Man kan ogilla beslutet, men beslutet har fattats. Jag blir ännu mera förvånad när jag hör Roy Ottosson uttala sig om folkomröstningar. Här får man höra att svenska folket blev lurat i samband med den föregående folkomröstningen. Det skulle inför denna folkomröstning ha utlovats att det inte skulle bli några fler besparingar eller skattehöjningar. Ingenting kan väl vara mer felaktigt än detta påstående. Var det någonting som socialdemokraterna sade med all önskvärd tydlighet, och fick betala ett pris för i valrörelsen 1994 som låg en kort tid före folkomröstningen, så var det att det väntade stora, omfattande besparingar och skattehöjningar för att sanera det konkursbo som vi socialdemokrater fick överta. Vi fick ett mandat från svenska folket att göra detta, och vi har ingalunda inför folkomröstningen om medlemskapet i EU förespeglat svenska folket att det inte skulle ske någonting sådant. Det är ett fullständigt häpnadsväckande påstående. Och inte nog med att man får höra att man luras i samband med folkomröstningar; det kommer nya anklagelser om dubbelt lurande av svenska folket - denna gång för att man inte anordnar folkomröstning. Jag måste säga att jag har litet svårt att få reda i argumentationen kring dessa frågor. Jag vill gå tillbaka till frågan om ledarskap som inte minst Lars Tobisson uppehåller sig vid. Vi fick höra här att det förhållande att vi fortfarande har en räntedifferens mot Tyskland - i dag är den 130 punkter - är ett uttryck för regeringens bristande ledarskap. När Lars Tobissons kamrater satt i regeringen var räntegapet 450 punkter, nästan fyra gånger så stort. Är det ett uttryck för ett lysande ledarskap? Jag vill sluta med att fråga Lars Tobisson om en sak. Jag läste en intervju med Carl Bildt den 21 oktober i Svenska Dagbladet. Han fick frågan om det var möjligt för Sverige att behålla sin växelkurspolitik. Hans svar lydde: "Ja, det alternativet finns ju inte. Endera är det en bunden valutakurs för randstater, det vill säga ERM 2, eller också är det den gemensamma valutan för kärnländerna, det vill säga medlemskap fullt ut av EMU." Artikeln fortsätter: "Enligt Carl Bildt är inte frågan öppen för Sveriges del. Sverige fattade sitt beslut i och med anslutningen till EU." Carl Bildt sade alltså att vi inte har möjlighet att stå utanför valutaunionen EMU. Beslutet skulle redan vara fattat. Jag vill fråga Lars Tobisson om det också är Lars Tobissons uppfattning. Har beslutet redan fattats om att Sverige skall gå in i valutaunionen? Är det så att vi inte har möjlighet att fatta beslut om den frågan i Sveriges riksdag?

Herr talman! Jag skall klara ut det här direkt med hur beslutsläget ligger. Sverige har vid inträdet i EU anslutit sig till Maastrichtfördraget. Vi har inte begärt och inte fått något undantag vad gäller EMU. När vi uppfyller kraven för inträde är vi formellt skyldiga att delta. Men det här är inte i grunden en juridisk utan en politisk fråga. Det är helt enkelt så att om vi uppfyller kraven, men ändå inte vill vara med, får vi med all säkerhet inte heller vara med. De andra länderna vill inte i valutasamarbetet ha med ett land som inte tror på det. De lär inte tvinga oss till det. Det tycker jag räcker som svar. Visst finns denna handlingsfrihet, men den innebär att vi bryter mot ett avtal som vi har ingått, och det kommer att kraftigt reducera Sveriges inflytande i övrigt i det europeiska samarbetet. Det tycker jag att de som förordar den vägen skall ta ansvar för. Jag hoppas att kammaren nu har insett vilken slät figur Erik Åsbrink gör i denna debatt. Han uppmanar till bred debatt, men för att föra en debatt måste man ha en ståndpunkt, och det har han inte. När vi ställer frågor till honom här sitter han alltså passiv och tiger. Erik Åsbrink har ju fått mera tid än vi andra. Jag har protesterat mot detta och sagt att det är konstigt att ett parti som inte har någon uppfattning skall ha mera tid än de andra, men det är klart: Erik Åsbrink har ju en del att förklara här. När Erik Åsbrink ändå går upp för ett nytt anförande, vilket han inte kan undvika med all den tid han har till sitt förfogande, fortsätter han att diskutera formerna för det kommande beslutets fattande, men inte vad det skall innehålla. Detta är brist på ledarskap, Erik Åsbrink. Problemet är att regeringen med detta ger fritt fram för motståndarna. Det är de som tar ståndpunkt, medan jasägarna inom partiet ligger lågt. Det är precis samma situation som inför valet till Europaparlamentet. Regeringen och den socialdemokratiska partiledningen sätter här partisammanhållningen före landets bästa. Jag har frågat om Erik Åsbrinks egen uppfattning. Om inte en insiktsfull och förtroendevald ledare kan ange en sådan, hur skall då vanliga medborgare kunna skaffa sig en ståndpunkt? Det innebär att man lätt flyr till ett nej. Jag har ställt frågor till Erik Åsbrink, och jag skall återkomma till dem. Regeringen strävar - och det är bra - efter att klara konvergenskraven, och syftet är att ha handlingsfrihet inför ett inträde, heter det. Men varför har man då inte samma strävan när det gäller den europeiska växelkursmekanismen, ERM? Kronan ligger nu på en kurs - även om den tyvärr har sjunkit de senaste dagarna efter de besked som har lämnats - som kan accepteras av andra länder. Varför då inte göra slag i saken och ge klartecken till Riksbanken? Vad gäller Riksbankens oberoende skall dessa förändringar ske redan under andra fasen. Om nu inte regeringen tänker straffa ut sig ur EMU genom att vägra genomföra sådant som man har förpliktat sig till under andra fasen, varför då inte genast lägga förslag om detta och skylla på en arbetsgrupp? Regeringen skall handla och lägga fram förslag. Sedan får vi votera här i riksdagen. Vad ERM beträffar blir det ju mycket snart alldeles för sent. Där skall vi vara med i två år före inträdet. Hur man än vrider och vänder på detta kan vi inte låta det kommande årsskiftet passera. Jag vill fråga Erik Åsbrink vilken självständighet ett litet land i Europas utkant kan ha med en egen valuta. Varför tror Erik Åsbrink - det har han själv sagt i ett av de få medgivanden som har gjorts i denna debatt - att detta leder till högre räntor och mera svängig valuta? Det medgav Erik Åsbrink också i en artikel i Dagens Nyheter. Där sade han att självständigheten ger större möjlighet att använda penningoch växelkurspolitiken för att parera störningar. Det är litet av samma resonemang som finns i EMU utredningen. Men vad betyder detta, annat än just att man kan hålla öppet för återgång till inflations och devalveringspolitik?

Herr talman! Jag deltar i debatten, Lars Tobisson, och jag skall utnyttja min tid fullt ut. Jag tycker inte att svaret om Carl Bildts uttalande var tillfredsställande. Carl Bildt säger att Sverige har att välja mellan att knyta sig till ERM 2 och att gå in valutaunionen. Den nuvarande växelkursregimen finns enligt honom inte i framtiden. Lars Tobisson säger att Sverige kanske straffar ut sig genom att inte knyta sig till ERM, men enligt Carl Bildt kommer vi in i ERM vare sig vi vill eller inte. Då uppfyller vi så småningom också det kriteriet och hamnar till sist i valutaunionen, så enligt hans synsätt finns det en automatik i detta, och det finns inget utrymme för riksdagen att över huvud taget ha någon uppfattning i frågan. Jag är fortfarande oklar över om Lars Tobisson delar denna egendomliga uppfattning eller om han har en annan uppfattning. Har han en annan uppfattning tycker jag att han skall ta ett pedagogiskt samtal med sin partiledare. Sedan får vi på nytt höra detta om ledarskap och om att fatta beslut först och ta eventuell debatt sedan. Jag har en annan syn på detta, och jag har utförligt redogjort för detta i mitt inledningsanförande. Jag förstår att detta är något främmande för Lars Tobisson. Jag ser en stor skillnad mellan att sköta ett stort folkrörelseparti som Socialdemokraterna å ena sidan och att sköta exempelvis ett fastighetsföretag å andra sidan. Man hanterar beslutsprocessen på litet olika sätt. Jag är inte säker på att Lars Tobisson har uppfattat den skillnaden. Enligt en rad olika mätningar finns det inom Moderaterna en mycket stark opinion som är negativ till ett svenskt inträde i valutaunionen. Det finns t.o.m. åtminstone en riksdagsman i den moderata gruppen som offentligt har vågat deklarera en annan uppfattning. En hel rad moderata tidningar, inklusive husorganet Svenska Dagbladet, har en annan uppfattning. Trots allt detta är locket på. Möjligen kan det vara erfarenheterna från behandlingen av Björn von der Esch som gör att man på sina håll är försiktig, men nog tycker jag att detta är ett dåligt föredöme när det gäller att hantera en demokratisk beslutsprocess. Där har ni moderater ingenting att lära oss socialdemokrater. Sedan vill jag fråga Lars Tobisson: Vad är det för fel på den växelkursregim vi för i dag? Sverige har en flytande växelkurs med ett inflationsmål. Detta har enligt min och regeringens uppfattning fungerat utomordentligt framgångsrikt och har bl.a. lett till att Sverige har den lägsta inflationen i Europa. Vad är det för vits med att byta ut detta mot någonting annat? Vi skall knyta oss till ERM, säger Lars Tobisson. Anta sedan att det slutliga beslutet ändå blir att Sverige står utanför valutaunionen. Skall vi då med automatik vara tvungna att koppla oss till ERM 2, detta halvfasta tillstånd? Är det en bättre ordning än den vi följer i dag? Vad är det för fel på den penning och växelkurspolitik som Sverige för i dag?
Herr talman! Finansministern vill här göra gällande att det är skillnad på våra partier så till vida att hans är ett folkrörelseparti, samt att det är någonting annat att sköta ett sådant än att sköta ett fastighetsföretag. Jag vill då säga till finansministern att jag har sysslat med politik på heltid i över 20 år medan Erik Åsbrink har varit den som på heltid drivit ett fastighetsföretag. Medan vi i Moderata samlingspartiet drev debatten om EMU stod Erik Åsbrink utanför detta. Både Carl Bildt och jag vill att vi skall gå med i den ekonomiska monetära unionen fullt ut. Vi menar att detta är den rätta kursen för Sverige; något annat vore fel beslut att fatta. Orsaken är att vi vill fortsätta att spela en roll i det europeiska samarbetet. Erik Åsbrink frågar varför vi skulle överge den rörliga växelkursen. Får jag då påminna om att det utsagda målet, när kronan släpptes den 19 november 1992, var att så snart kursen återställts återgå till en fast växelkurs, just därför att detta är bäst för ett litet land med stort utlandsberoende. Detta är målet för Riksbanken. Håller Erik Åsbrink på något sätt på att desavouera eller återkalla det? För mig är detta alldeles obegripligt. Varför är Sverige så avvikande? Andra länder är beredda att gå långt för att få delta. Det gäller faktiskt även politiska kretsar i Danmark och i det labourparti som Erik Åsbrink förmodligen hoppas skall återta makten i Storbritannien. Man vet att om man ställer sig vid sidan om, med de nackdelar det innebär, kommer en stark misstro att riktas mot det egna landet. Man ser att den enda innebörden av detta måste vara - vilket EMU-utredningen också öppet skriver - att man håller öppet för att devalvera. Det hjälper då inte hur mycket man än förklarar att man tänker sköta sig. Jag frågade förut vilken självständighet ett litet land i utkanten av Europa har att föra en egen växelkurspolitik. Det har fortfarande inte Erik Åsbrink svarat på. Erik Åsbrink ställde också i sitt inlägg en fråga om räntedifferensen mot Tyskland. Mitt påstående, som jag nu återkommer till, är att den finska räntan ligger ungefär en halv procent över den tyska. I Sverige ligger vi ungefär en och en halv procent över. Det finns alltså en skillnad på en procentenhet. Min fråga är: Vad tror Erik Åsbrink att detta kan bero på? Finlands ekonomiska kris var väl egentligen svårare än den svenska, med bortfallet av utrikeshandeln med Eftersom Erik Åsbrink har så svårt att komma med svar på frågor som rör detta skall jag hjälpa honom. Svaret är naturligtvis att statsminister Lipponen, socialdemokrat, tydligt har markerat sin och regeringens avsikt att gå med i EMU. Han har redan beslutat att inträda i ERM - just därför att detta är nödvändigt att göra före årsskiftet om man vill vara med från starten. Jag har som en kommentar till detta sagt att Finland är att gratulera till en regering som vågar visa ledarskap. Varför vill inte Erik Åsbrink ta ned den svenska räntan med drygt en procentenhet?

Herr talman! Det är riktigt att jag under en tid har ägnat mig åt att sköta ett fastighetsföretag. Vad är det för fel med det, Lars Tobisson? Jag trodde att man kunde göra värdefulla insatser på det området också. Jag har några andra kommentarer - min taletid är trots allt knapp, och jag måste spara litet till replikskiften med andra debattörer. Räntan i Sverige har gått ned mer än i Finland, även sedan det blev klart att vi håller frågan om valutaunionen öppen medan finländarna klart deklarerat att de vill in. Vi har fått en större räntesänkning än Finland sedan detta blev klart. Det är ett faktum. Och även om det finns mycket som är bra med Finland skall vi komma ihåg att man där har dubbelt så hög arbetslöshet som Sverige. Om finländarna lyckas halvera den öppna arbetslösheten kommer de ned till den nivå som vi har i Sverige och som vi tycker är helt oacceptabel. Jag tycker inte att vi skall följa det finska exemplet i alla avseenden. Sedan kan jag inte, när jag ser Lars Tobisson i talarstolen, låta bli att tänka på Marx. Jag tänker då inte på Karl Marx utan på Groucho Marx, närmare bestämt hans berömda uttalande: Jag skulle inte vilja bli medlem i en klubb som kan tänka sig att släppa in mig som medlem. Litet grand var det väl så den här klubben såg på Sverige för bara några år sedan, när Lars Tobisson och hans kamrater hade styrt den ekonomiska politiken. Då hade vi nog inte blivit insläppta i någon klubb, vare sig EU eller någon annan. Nu har vi rättat till det. Nu är Sverige välkommet in i klubben, och nu kan vi själva avgöra om vi skall gå in eller inte. Det är en oerhörd vinst att vi har uppnått detta. Jag tror faktiskt att vi är välkomna in i klubben även om vi har både Karl Marx, Groucho Marx och t.o.m. Lars Tobisson i släptåg.

Herr talman! Jag tycker att det var en intresseväckande debatt som fördes om automatik eller aktivt beslut. Om EMU-medlemskapet vore en fråga om automatik måste man säga att den här kammarens politiska partier är fyllda av paradoxer. De partier som inte vill att vi skall gå med i EMU har vid något tillfälle - vi mer permanent - medverkat till att försöka klara inträdeskraven till EMU, medan de partier som vill in i EMU ställer sig vid sidan om detta arbete. Det är situationen, kort uttryckt, eftersom Miljöpartiet och Kristdemokraterna om jag minns rätt också var med på bl.a. konvergenskriteriepropositionen. Hade jag trott att det här var fråga om automatik skulle jag naturligtvis säga att jag förordar 3,1 % i offentligt underskott för att förhindra att den formella regeln slår till. Men jag litar på att vi i vårt samarbete kan föra det här arbetet till ett slut som innebär att vi uppnår konvergenskriterierna men sedan ser beslutet om EMU som en mycket större fråga som skall hanteras i särskild ordning. Då har vi handlingsfrihet. Jag har en fråga till Erik Åsbrink. Vi förutsätter att vi klarar konvergenskriterierna. Vi förutsätter också att alla politiska partier har tagit ställning. Jag ser det som viktigt att politiken är förankrad. Man kan inte gå in i EMU om inte svenska folket är med. Det handlar om reell demokrati, inte någon formfråga. Jag är litet bekymrad över den argumentation som socialdemokratin för om att man inte kan ha folkomröstning. På principiella grunder kan man inte säga nej till en folkomröstning. Det är min poäng. På principiella grunder kan man inte säga nej till folkomröstningen, för då skapar man både ett felaktigt intryck av att det är för svårt för att folket skall kunna vara med och ett intryck av att EMU bara är ett byråkratiskt, teknokratiskt och ekonomiskt projekt, fastän alla säger att det är ett politiskt projekt. Det blir litet konstigt. Man kan möjligen säga att folkomröstning inte behövs. Vi är anhängare av folkomröstningar, för att politiken skall kunna förankras på rätt sätt. Jag skulle gärna vilja ha Erik Åsbrinks kommentar på den punkten. Låt mig säga något med anledning av det tidigare replikskiftet här. Det är klart att det är intressant att gå vidare och diskutera hur oberoende Riksbanken fas 2 skall vara. Vi har för vår del tagit ställning för att valutaområdet är ett så typiskt politiskt område - så uppfattas det också inom de flesta EU-länder - att det rimligen bör ligga på regeringen. I den delen har vi alltså tagit ställning, och det var bl.a. därför som jag var något irriterad på riksbanksledningen. Har man tagit ställning i den frågan är det viktigt att man från Riksbankens sida inte utnyttjar möjligheterna till förhandslåsningar.

Herr talman! Jag vill ta upp två saker. För det första är det min uppfattning att Riksbanken har rätt och möjlighet att delta i den ekonomisk-politiska debatten, inte minst när det gäller valuta och penningpolitik, som i hög grad är Riksbankens ansvarsområde. Det är en annan sak att Riksbanken denna gång valde att låta sig företrädas av Riksbanksfullmäktiges ordförande. Det vanliga har varit att riksbankschefen företräder Riksbanken. Hur man låter sig företrädas utåt ser jag som en intern riksbanksfråga. Sedan får Riksbanken självfallet finna sig i att man kan få mothugg om man går in i en debatt. Det finns ju andra meningar, och de kommer att framföras; det tillhör debattens spelregler. För det andra vill jag kort ta upp frågan om folkomröstning. Jag har ingen principiell invändning mot folkomröstningar. Jag ser det i hög grad som en lämplighetsfråga. Det finns fall där en folkomröstning är nödvändig och att föredra, och vi har haft några sådana exempel. Däremot vänder jag mig mot den argumentation som framförs, inte av Olof Johansson men av andra personer i andra partier, när de säger att det närmast är demokratiskt nödvändigt. Därmed kastar man också en skugga över det parlamentariska beslutsfattandet, som skulle vara demokratiskt mindrevärdigt jämfört med folkomröstning. Jag vänder mig bestämt mot det synsättet. Det grundläggande är, att hur vi än fattar besluten så måste de ha en djup och grundlig demokratisk förankring. Det är oerhört viktigt. Om ett beslut fattas i denna kammare måste det vara förankrat hos den svenska folkopinionen.

Herr talman! Det är klart att förankring hos svenska folket kan klaras på olika sätt. Vi tycker då att folkomröstning är ett bra sätt att lyfta upp hela debatten och presentera alternativen. Därmed riskerar vi inte att det blir en fråga som blandas bort i en massa andra ting - politiken innehåller ju mycket. Eftersom EMU-frågan är så stor har vi förordat en folkomröstning. Det är glädjande att höra att Erik Åsbrink delar min uppfattning att det för hans del inte är fråga om något motstånd mot folkomröstningar på principiella grunder. Det som Erik Åsbrink inte kommenterade var den paradox som kom fram när man diskuterade om det här är en automatikfråga eller en fråga om ett aktivt beslut. Det är egentligen mycket märkligt att de som helst vill in i valutaunionen gör minst för att åstadkomma just det som krävs för att detta skall bli möjligt. Man bör tänka igenom detta ordentligt på olika håll. Vi har tänkt igenom det. Vi ser det här som en viktig förutsättning för att skapa ordning och reda i svensk ekonomi, alldeles oavsett om vi skall vara medlemmar i valutaunionen eller inte. Jag hoppas att vi också, när socialdemokratin tar sitt beslut, är kvar i denna uppfattning och att kraven finns oavsett EMU medlemskap. Men det är klart att man blir litet förvånad över att viljan att ta samhällsekonomiskt ansvar ibland är så begränsad i denna kammare.

Herr talman! Först vill jag slå fast att det inte finns någon som helst skillnad mellan de åsikter som Folkpartiets ordförande Maria Leissner har framfört om Sveriges agerande i förhållande till valutaunionen och det jag har sagt här i kammaren. Vi har inom Folkpartiet under en lång process, med många medlemssamråd och många diskussioner, vägt fördelar mot nackdelar och bedömt fördelarna som klart störst. Därför vill vi att Sverige skall vara med i detta samarbete. Erik Åsbrink ironiserade litet grand över att vi i de borgerliga partierna har olika åsikter om några saker. Man kan då konstatera av det föregående replikskiftet att det finns meningsskiljaktigheter även mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det jag nämnde som särskilt anmärkningsvärt var frågan om ERM. Jag menar att det är väldigt viktigt för just den demokratiska förankringsprocessen att vi från svensk sida inte hastar in i detta samarbete omedelbart bara därför att Finland gör det. Jag tror att detta kan riskera att skapa ett intryck av att politikerna beslutar över medborgarnas huvuden. Det är viktigt att ha en bred och allsidig debatt. Därför brukar jag formulera mig ungefär som Erik Åsbrink gör, nämligen att det inte är aktuellt med någon ERM-koppling nu. Jag utgår från att Erik Åsbrink deltar när den här debatten nu förhoppningsvis skall ta fart. Han för säkert fram många olika argument för och emot och undviker att ta ställning slutgiltigt, men han måste ju ha svar på några av delfrågorna. Det skulle vara väldigt intressant att höra hur orden faller när Erik Åsbrink svarar på några dessa delfrågor, t.ex. denna: Varför skulle andra EU-länder lyssna på oss i Sverige när de skall forma ett valutasamarbete som vi inte vill vara med i? Innebär inte hans svar där med nödvändighet att vi får litet mindre inflytande för svenska intressen om vi säger att vi inte vill vara med, dvs. det är en nackdel? Den andra frågan som är ganska central i en sådan här bred och allsidig debatt gäller inflationsbekämpningen.

Detta är en paradox, som jag inte har funnit någon bra förklaring till. Det skulle vara intressant att höra om Erik Åsbrink har något svar över huvud taget.
Herr talman! Jag har ont om tid. På frågan om i vilken utsträckning andra länder lyssnar och kommer att lyssna på Sverige vill jag svara att jag för närvarande inte upplever några som helst problem. Sverige deltar aktivt i EU-samarbetet och även i arbetet med utformandet av valutaunionen. Man lyssnar på Sverige. Hur det blir i framtiden kan vi bara spekulera kring. Vi får naturligtvis väga in detta tillsammans med många andra faktorer när vi gör det slutliga ställningstagandet. Men detta kan inte vara den avgörande frågan. Vår syn på valutaunionen, om vi skall vara med eller inte, måste i första hand dikteras av vad vi tror bäst främjar svenska intressen. Det är det avgörande. Beträffande frågan om ERM välkomnar jag att Anne Wibbles uppfattning skiljer sig från Lars Tobisson och att hon avvisar tanken på en snar koppling av den svenska kronan till ERM. Däremot är det inte självklart på det sättet, som Anne Wibble tycks mena, att vi skapar intryck av att acceptera en högre inflation om vi inte går in i valutaunionen. Det finns faktiskt i vissa lägen t.o.m. fördelar med att ha rörlig växelkurs, just för att bekämpa inflationen, för att kunna möta en överhettad ekonomi. Då kan man appreciera valutan. Det är ett sätt att möta inflationsimpulser som inte står till buds om man ingår i en valutaunion. Det talas ständigt om devalveringsvapen. Men det finns också ett revalveringsvapen, som i vissa fall kan vara mycket användbart. Det finns länder, Schweiz är ett exempel, som sedan lång tid tillbaka har lägre inflation än något EU-land, trots att de har en flytande växelkurs, eller kanske snarare tack vare att de har en flytande växelkurs.
Herr talman! Jag tolkar Erik Åsbrinks svar på den första frågan om inflytande så, att det är en nackdel att vara utanför. Vi får mindre inflytande. Erik Åsbrink säger att det inte kan vara den enda frågan. Förvisso inte, det finns många argument. Men det här är en fråga där vi får på pränt att Erik Åsbrink anser att det är en nackdel för svenska intressen att stå utanför. Nu har vi åtminstone fått någon sorts besked. I fråga om förtroendet för inflationsbekämpningen var däremot beskedet väldigt oklart. Det var på något sätt att vi skall bli som Schweiz, att vi skall kunna skriva upp växelkursen så småningom. Jag måste säga att det förefaller ytterst osannolikt, med hänsyn till de problem vi har med arbetslöshetsbekämpningen här i Sverige, att det skulle vara den metoden som Erik Åsbrink avser att driva framöver. Min fråga kvarstår: Om argumenten från dem som säger nej till valutasamarbetet är att vi måste kunna vara utanför för att stimulera ekonomin med svagare krona och låta detta slå igenom i prisökningar, hur vill Erik Åsbrink skapa förtroende för den av honom föredömligt omhuldade uppfattningen att Sverige inte skall ha höga prisökningar? Detta är faktiskt en av kärnpunkterna, och den frågan har inte fått något svar. Den handlar egentligen om huruvida Sverige skall fortsätta med devalveringspolitik eller inte. Jag måste säga att jag faktiskt trodde att Erik Åsbrink någonstans i djupet av sitt hjärta var väldigt bestämd på den punkten. Sverige skall inte fortsätta med devalveringspolitik. Då tycker jag att vi bör göra detta så tydligt som möjligt för alla, både i och utanför Sverige. Det tror jag är nästintill omöjligt om vi medvetet säger nej till valutasamarbetet. Den enda skillnaden är faktiskt möjligheten att devalvera eller inte. Får jag ställa en fråga till? Erik Åsbrink har kanske några sekunder kvar. Om vi skulle få ned räntan i Sverige med ungefär en procentenhet - jag har hört Erik Åsbrink tidigare säga att det kanske är en minskning med 10 miljarder kronor på statsskuldsräntorna - motsvarar det kanske 30 000 sjuksköterskor, 30 000 lärare eller så, tycker inte Erik Åsbrink att det vore en väldig hjälp i kampen mot arbetslösheten?

Herr talman! Jag tycker att det var en mycket bra genomgång av den borgerliga splittringen som Erik Åsbrink gjorde. Den viktiga skiljelinjen i den här frågan går nog ändå mellan dem som hyllar EMU:s principer, som Lars Tobisson, Anne Wibble, Kjell Olof Feldt m.fl. på ena sidan och de som tror på andra principer för det internationella samarbetet, byggt på arbetarrörelsens värderingar och tankar om att bygga motkrafter mot det internationella kapitalet och att bekämpa arbetslösheten, på den andra. Det dystra är att det är svårt att placera in Erik Åsbrink. Var hör Erik Åsbrink hemma? Finansministern säger att Vänsterpartiet inte respekterar EU-fördragets förpliktelser rörande Riksbankens ledning, oavsett var den står politiskt, och införandet av instruktionsförbudet. Om jag förstod honom rätt ansåg han det närmast skandalöst. Men nu är det så, Erik Åsbrink, att EU kommissionens bestämda uppfattning är att Sverige också förpliktat sig att gå in i EMU om rådet så beslutar våren 1998, att Sverige inte har ett danskt undantag. Mot det hävdar regeringen att vi har rätt att säga nej, och vi stöder regeringen på den punkten. Sverige har rätt att säga nej. Men har vi rätt att säga nej, måste vi självklart också ha rätt att säga nej till de förändringar av Riksbankens ställning som enbart syftar till att vi senare skall gå in i EMU. För att fortsätta litet med historien om Groucho Marx klubb skulle jag vilja göra följande lilla tankeexperiment. Antag att Erik Åsbrink har kommit underfund med att han egentligen skulle passa bättre som medlem i Moderata samlingspartiet än i Socialdemokraterna. Då säger Lars Tobisson: Du får inte komma in i Moderata samlingspartiet, du måste först under en längre period visa att du lyder Moderata samlingspartiets stadgar, att du följer Moderata samlingspartiets program. Det måste du visa i handling under en längre period. Sedan kan vi möjligen överväga om du får vara med. Frågan är alltså: Tänker regeringen lägga fram grundlagsförslag, som det handlar om i det här sammanhanget, och genomföra de här förändringarna, som alltså är de gamla borgerliga förslagen i Riksbanksutredningen och som ni socialdemokrater då motsatte er? Tänker ni ta detta stora steg in i ett framtida EMU-medlemskap? Det är fullständigt oacceptabelt, Erik Åsbrink.

Herr talman! Jag fick kalla kårar utmed ryggraden när jag hörde Johan Lönnroth spekulera i mitt eventuella inträde i något annat politiskt parti. Jag tänker inte föra debatten på det sättet. När Johan Lönnroth i klartext säger kan vi bryta mot det ena kan vi väl också bryta mot det andra visavi EU är det faktiskt fullständigt felaktigt. Det gjordes väldigt klart inför folkomröstningen 1994 om medlemskapet att frågan om valutaunionen inte ingick i beslutet. Det var en fråga som skulle avgöras senare, och den skulle avgöras av Sveriges riksdag. Däremot har det aldrig förespeglats att det skulle fattas ett separat beslut vid något annat tillfälle om de frågor som hänger samman direkt med medlemskapet, och dit hör första och andra fasen av valutaunionen. Det var en del av det ställningstagande som skulle göras till medlemskapet i EU. Har man fattat det beslutet får man också acceptera konsekvenserna. Om EU-kommissionen sedan gör andra tolkningar må det stå för den. För svensk del är det alldeles klart vad som gäller i det här avseendet.

Herr talman! Våra EU-parlamentariker har frågat EU-kommissionärer vad deras uppfattning är om vad Sverige har förpliktat sig till. De uttrycker mycket tydligt den uppfattningen att Sverige har förpliktat sig att gå med i EMU om vi uppfyller konvergenskraven och om rådet beslutar så våren 1998. Mot detta har både den förra och den nuvarande regeringen sagt att vi har gjort en ensidig deklaration, att vi förbehåller oss rätten att själva avgöra i Sveriges riksdag om vi skall vara med i EMU eller inte. Det är då också möjligt för Sveriges regering att göra en ensidig deklaration och tala om att vi självklart måste ha rätt att säga nej till de steg som enbart syftar till att vi senare skall vara med i EMU. Det är faktiskt ganska långt gånget hyckleri om man på något sätt vill göra gällande att vi är skyldiga att vidta alla de här förberedelserna, men sedan skall vi ha full handlingsfrihet att säga ja eller nej till medlemskapet i EMU.
Herr talman! Jag blir upprörd av att höra en företrädare för folkomröstningar i olika sammanhang i talarstolen säga att när beslutet går emot Johan Lönnroth då skall man strunta i konsekvenserna. Det är faktiskt det budskap som ges här. Det är fullständigt oacceptabelt.

Herr talman! Som Åsbrink säkert känner till visar opinionsmätning efter opinionsmätning att svenska folket har blivit alltmer kritiskt mot EU medlemskapet och mot EMU-projektet. Jag tolkar det så, att väldigt många människor som röstade ja i folkomröstningen om medlemskap i EU känner sig lurade. Man hade uppfattat att ja-sidan utlovade bättre ekonomi om vi blev medlemmar - det var det avgörande argumentet, framför allt i slutfasen inför folkomröstningen. Jag tycker inte att man skall ta lätt på den typen av folkligt missnöje, som det i grunden handlar om. Vi som deltog i debatterna ända fram till sista dagen - det kanske inte Åsbrink gjorde, men jag gjorde det - fick på sluttampen höra att om resultatet av folkomröstningen blev nej måste man lägga fram ett nytt sparpaket måndagen efter omröstningen. Det beskedet kom från högsta statsledningen, från regeringen. Det är klart att många som tvekade då röstade som makthavarna begärde för att slippa denna åtstramning. Sedan blev det åtstramningar i alla fall, och då kände man sig lurad. Jag tycker att resultatet av folkomröstningar skall respekteras fullt ut. Inför folkomröstningen om EU medlemskapet sade man från socialdemokratin gång på gång att EMU-frågan inte låg på bordet - trots att den fanns med i Maastrichtavtalet - utan skulle avgöras senare. Då är det inte alldeles orimligt att tycka att vi i Sverige skall göra som man säkert kommer att göra i ett antal andra EU-länder - folkomrösta om EMU-medlemskapet. Det är en lika stor om inte ännu större fråga än den om EU-medlemskapet. Det handlar om det svenska självbestämmandet, själva grunden för nationen Sverige - om vi kan styra oss själva eller inte. Det är en fundamental fråga att ta upp i en folkomröstning. Åsbrink försöker smita undan detta ganska grundläggande krav att svenska folket vid en särskild omröstning skall få ta ställning till en fråga som är så fundamental för nationen Sveriges fortbestånd. Han säger att det ställningstagandet skall vi göra i riksdagen; riksdagen är ju vald i demokratisk ordning, och det vore ju synd om inte riksdagen fick besluta om det här. Jag har aldrig tidigare hört det argumentet, men det verkar vara fullständigt bakvänt. Det är naturligtvis inte så att en folkomröstning berövar riksdagen dess makt eller demokratiska värde. Naturligtvis är det precis tvärtom. Jag tror också att svenska folket känner sig dubbelt lurat om man nu inte får chansen att tala om vad man tycker i den fundamentala EMU-frågan. Om denna fråga blev inmald i den traditionella valrörelsen skulle det i och för sig gynna oss. Miljöpartiet skulle vinna på att detta blev en fråga inför riksdagsvalet. Om jag vore partiegoist skulle jag alltså tycka att det vore bra att socialdemokraterna inte vill ha en folkomröstning. Men från demokratisk synpunkt är det mycket mer tillfredsställande med en folkomröstning - då kommer inte partilojaliteten att spela någon större roll, utan då kommer sakfrågan att bli avgörande, och den borde vi diskutera mer.

Herr talman! Min taletid är mycket knapp. Jag vill säga samma sak till Roy Ottosson som till Johan Lönnroth: Respektera resultatet av folkomröstningen och odla inte någon dolkstötslegend! Vi är ju överens om att vi fattade beslut om EU medlemskapet i folkomröstningen. Vi fattade däremot inte beslut i frågan, om Sverige skulle vara med i valutaunionen eller inte. Den frågan är öppen. Det finns inte någon automatik som säger att även det beslutet skall fattas genom en folkomröstning. Vi avgör hur det beslutet skall fattas. Det skall fattas i demokratiska former, det skall ha djup förankring hos svenska folket. Allt annat är otänkbart enligt min uppfattning.

Herr talman! Det är också viktigt att man från regeringskretsen börjar ge besked i de olika sakfrågorna. Jag frågade i mitt inledningsanförande hur regeringen och socialdemokratin ser på konflikten mellan att dels bekämpa arbetslösheten, dels kunna delta aktivt i EU-samarbetet - sitta i rådet, sitta med i EMU osv. Att det finns en konflikt här visar Calmforsutredningen - arbetslösheten blir högre om vi kommer med i EMU. Å andra sidan får regeringskretsen då naturligtvis möjlighet att i större omfattning påverka beslutsfattandet i EMU och i EU - vad det nu kan vara värt, när vi är en liten minoritet där. Men här borde ju regeringen och Åsbrink ha något slags uppfattning om vad som är viktigast och vad som är mindre viktigt. Detsamma gäller välfärdsfrågan. EMU utredningen visar ju tydligt att vi får mindre utrymme för välfärdsprogrammen, trygghetsprogrammen, den offentliga sektorns kärnområden skolan, vården, omsorgen osv. Då måste man väl ha en uppfattning i frågan, om man är beredd att tumma på dem för att bli med i EMU eller om man inte är det. Sedan kan man kanske ha olika uppfattningar om huruvida EMU medlemskapet verkligen ger de effekter som just den här utredningen visar, men då borde i så fall Åsbrink och regeringsföreträdarna föra fram det. Men det har inte blivit någonting av det än så länge här i dag. Likadant är det med demokratifrågan. Vad är viktigast för socialdemokratin - demokratin eller att regeringskretsen kan sitta med centralt i EU? Är man beredd att acceptera en europeisk centralbank som kommer att stå utanför praktiskt taget allt politiskt inflytande, som alltså blir oerhört självständig, mycket mer självständig än de centralbanker vi har i Europa i dag? Är regeringen beredd att ta det? Har man någon åsikt i den sakfrågan? Det finns skäl att kommentera också en annan sak som inte har tagits upp. Här har flera borgerliga företrädare hävdat att räntan skulle gå ned om vi gick med i EMU. I EMU-utredningen står det inte så. Experterna kommer fram till att det inte är så säkert att det blir någon större räntenedgång. Det kan bli en marginell sådan, eller den kan helt utebli. Det beror nämligen på hur stark penningpolitik man kommer att kunna föra inom EMU, och det beror på vilka som blir medlemmar. Den blir i varje fall inte lika stark som den tyska, med Bundesbank. Det är uteslutet. Euron blir naturligtvis en svagare valuta än D-marken är, och vi kommer inte att få så stora räntedifferenser som vi ser mellan kronan och D-marken. Vi kan inte tillgodoräkna oss en ränteminskning som är lika med den ränteskillnad vi har i dag mellan Sverige och Tyskland. Ungefär så resonerar man i EMU-utredningen. Det borde regeringens företrädare ha något slags uppfattning om. Jag väntar också på den typen av besked i debatten.

Herr talman! Kärnpunkten i kristdemokraternas hållning i den här frågan och i det jag sade i mitt anförande är att EMU inte löser Sveriges ekonomiska problem. Mycket riktigt säger också Lars Calmfors att en valutaunion inte är det man först kommer att tänka på för att höja den ekonomiska effektiviteten. Det handlar alltså om inhemska ekonomiska problem som vi själva måste ta tag i. Jag sade till Erik Åsbrink: Ni socialdemokrater har nu under två år icke mäktat ta itu med dessa strukturella problem. Det som behövs här är inte EMU, utan det är en ny regering, som klarar av detta, som har en analys av vilka näringslivets problem är och en ideologi för att lösa dessa problem. Då säger Erik Åsbrink följande: Hur skall en sådan borgerlig regering lösa EMU-frågan? Jag fick nästan nypa mig i armen. Jag trodde att Erik Åsbrink visste att frågan skall lösas under denna mandatperiod - 1997. Skall jag tolka frågan som att Erik Åsbrink redan nu ser fram emot att Socialdemokraterna förlorar en misstroendeomröstning och tvingas avgå, och att det alltså är en ny, borgerlig regering som skall få ta tag i denna fråga? Det kan i och för sig vara ett intressant uppslag att fundera på. Sanningen är ju att det är Erik Åsbrink som har problem. Det är inte jag. Det är inte Lars Tobisson och Anne Wibble. Det är Erik Åsbrink som skall skriva en proposition i EMU-frågan. När kommer den? Hur tänker han samordna sig med Olof Johansson i denna fråga? Jag har uppfattat att det finns vissa meningsskiljaktigheter mellan er här. Tänker han luta sig mot Lars Tobisson och Anne Wibble, eller kanske rent av mot Johan Lönnroth och Roy Ottosson? Jag tycker faktiskt inte att det är jag som har problem, utan det är Erik Åsbrink. Jag måste återigen säga att arbetslösheten, som är det stora problemet, har ökat sedan ni socialdemokrater tog över regeringsmakten, trots det ni lovade i valrörelsen. Sverige behöver inte EMU. Vi behöver en ny regering om arbetslösheten skall ned.
Herr talman! Jag tycker om att hushålla med knappa resurser. Jag skall nu hushålla med de 31 sekunder jag har kvar av min debattid. Jag vill säga till Mats Odell att det var han som efterlyste en ny regering. Jag ser med fasa på vad det skulle innebära för hanteringen av denna viktiga fråga. Jag fick förut höra av Mats Odell att det var den femte propositionen som inte mötte kristdemokraternas gillande. Det avgjorde er uppfattning i EMU frågan. Det var en ganska tunn spik att hänga upp ett ställningstagande i denna för landet avgörande fråga på.
Herr talman! Jag kan naturligtvis respektera om finansministern har ont om tid, men det jag sade var att vi vill bygga vårt ställningstagande på en saklig grund. Vi ville egentligen avvakta Calmforsutredningens resultat. Vi visste samtidigt att en knytning av svensk penningpolitik till EMU låser de felaktiga ekonomiska strukturer vi har, med en så dåligt fungerande arbetsrätt och med en dålig lönebildning. Erik Åsbrink skriver ju själv i finansplanen om skillnaden mellan referensalternativet, där vi inte klarar arbetslösheten, och tillväxtalternativet, där vi klarar arbetslösheten och välfärden och t.o.m. kan öka t.ex. insatserna för vård och omsorg. Lönebildningen är en faktor. Ni gör ingenting åt detta. Vi drog slutsatsen att vi inte kan vänta på Calmforsutredningen. Då tog vi ställning vid vårt riksting. Erik Åsbrink skyller alltid alla problem som uppkom under förra mandatperioden på den regering som jag och Anne Wibble satt i, och som Lars Tobisson hade ett stort inflytande på. Alla problem läggs på våra skuldror. Erik Åsbrink har inte tid att svara, men jag skulle ändå vilja fråga honom följande: Vad beror det då på att ytterligare 80 000 medborgare har blivit arbetslösa i detta land sedan Göran Persson blev statsminister? Beror det på regeringens åtgärder, eller är det, som det står i finansplanen, ett antal faktorer som regeringen inte har förmåga att påverka som ligger bakom? Den nu så aktuella politiska stabiliteten, som åstadkoms genom samarbetet med Centerpartiet, har uppenbarligen inte räckt till för att få ned arbetslösheten. Den har t.o.m. ökat under denna period. Jag tycker att Erik Åsbrink rör sig litet väl lättsinnigt och ovetenskapligt mellan dessa två perspektiv. Under förra mandatperioden var alla problem och allt som hände den dåvarande regeringens fel. Nu, när arbetslösheten ökar, beror det på faktorer bortom regeringens förmåga. Mot bakgrund av ett sådant resonemang tycker jag att det är naturligt att inte lägga ut ytterligare suveränitet vad gäller penningpolitiken, som är avgörande, på andra faktorer. Vi skall behålla suveräniteten genom att säga nej till ett svenskt medlemskap i EMU.

Herr talman! För oss moderater är ställningstagandet för EMU ett klart ja. En stabil gemensam valuta fördjupar den inre marknaden. Den stärker konkurrensen i Europa. Den är bra för Sverige. Vi säger ja till euron därför att utanförskap har ett pris som vi inte ser något skäl att betala. Vi är inte villiga att betala för friheten att devalvera. Det är ett klart besked. Jag konstaterar att den debatt som har förts i dag inte har givit några motsvarande besked från regeringspartiet Socialdemokraterna. Jag beklagar detta. Vi kommer att fortsätta att i debatten driva Erik Åsbrink, övriga statsråd och den socialdemokratiska partiledningen till besked, som de nu smiter undan och därmed visar den brist på ledarskap som även kännetecknar regeringens politik i andra frågor.

Herr talman! Det finns ett antal debattrådar som inte har klarats ut tydligt nog. Låt mig för vår del säga, när det gäller Riksbankens ansvarsområde, att vi har förordat att valutapolitiken med dess genuina politiska laddning och rimligen också ansvarstagande bör ligga hos regeringen. Vi hoppas att det skall bli så. Därefter finns det möjlighet att ta ställning vad gäller Riksbankens oberoende motsvarande fas 2 kraven. Självfallet har vi anledning att låta graden av oberoende för Riksbanken påverkas av om vi har någon nationell centralbank eller inte. Det ligger också i sakens natur. En europeisk centralbank i Frankfurt har vi ändå inte särskilt stort inflytande över, eftersom den är gemensam. Det är det väl ingen som inbillar sig. Låt mig också klargöra följande när det gäller Riksbankens roll i dag, innan vi har gjort några förändringar eller innan vi gjort den mer oberoende. Jag har självfallet ingenting emot att man utnyttjar den lagfästa yttrandefriheten när man representerar Riksbanken. Det är inte det debatten gäller. Man har ansvaret, och kan efter samråd med regeringen gå in t.ex. i ERM, så det är inte någon oviktig roll. Uppträder man som debattör får man finna sig i att man blir behandlad som debattör. Det jag vill varna för är varje försök från Riksbankens sida att i förväg låsa en fråga av så genuin politisk karaktär som denna. Jag vill säga några ord om EMU och varför vi har sagt nej från Centerpartiets sida. Det är en grundläggande fråga som vi har diskuterat vid ett par stämmor. De ekonomiska faktorerna har markerats så tydligt - och de behövs - men det sägs ingenting när det gäller krav på sysselsättning och än mindre när det gäller miljökrav, som ju tyvärr är ett totalt underordnat område i EU över huvud taget. Där har debatten kommit ännu kortare bit på vägen än här i Sverige, och det vill inte säga litet. Det borde egentligen finnas både sysselsättningskrav och miljökrav för att man skall kunna balansera de olika sakerna mot varandra. Det är självklara utgångspunkter för vår negativa syn på EMU. Är det så att vi i Sverige har fundamentala strukturproblem får vi minsann se till att lösa de problemen själva. Det har kommenterats i debatten. Vi är inte beredda att använda EMU som en tvångströja som Sverige behöver - som någon att skylla på eller någon som skall göra jobbet åt oss. Det är därför vi har ytterligare skäl för att säga nej till medlemskap. Skall vi dessutom, som jag sade i mitt inledningsanförande, riskera vårt deltagande i det europeiska fredsprojektet och kanske hindra det projektets utveckling? Det är ett ställningstagande som EMU arkitekterna borde ha funderat igenom grundligare än de tycks ha gjort. Skall vi skapa ytterligare klyftor mellan politik och medborgare? Det gör man lätt med centralistiska uppifrån-projekt. Det finns ingen annan lösning på sådana problem än beslut som är djupt förankrade hos de svenska medborgarna.

Herr talman! På 50 och 60-talen hade man principer för det internationella ekonomiska samarbetet som byggde på att de enskilda länderna förde en aktiv politik mot arbetslösheten. När det uppstod underskott i ett land lånade man solidariskt från andra. År 1975 var Sverige världens rikaste och mest jämlika land. På 80-talet bredde nya idéer ut sig. Det var egoismens idéer. Rädde sig den som kan! Satsa på dig själv! Maastrichtavtalet var ett slags sammanfattning av dessa idéer. Man går kanske litet väl långt när man, som Bengt-Ola Ryttar, säger att det var nyliberalismen inskriven i grundlagen, men det är ändå ganska långt åt det hållet. Ingvar Carlsson efterlyste en ny ekonomisk teori. Jag tror att han sökte efter något väsentligt. Eftersom det talas mycket om ekonomernas roll i detta, vill jag samtidigt säga att den stora majoriteten av ekonomerna alltid har ställt sig på maktens sida på det stora hela. Det är inte så intressant vad ekonomerna säger i den här frågan. Det viktiga är att vi som är politiskt verksamma formar det nödvändiga alternativet till det högerprojekt som heter EMU. Det är möjligt och högst realistiskt att skapa ett sådant alternativ byggt på nationell självbestämmanderätt, aktiv politik mot arbetslösheten och även ett mycket omfattande internationellt samarbete, ett internationellt mellanstatligt samarbete mot arbetslösheten. Till sist är det nödvändigt och viktigt att frågan avgörs i en folkomröstning. Annars får beslutet aldrig en folklig legitimitet.

Herr talman! Den här debatten har visat att Socialdemokraterna ännu inte är beredda att gå in i den mer sakliga diskussionen. Vi i Miljöpartiet beklagar det. Vi behöver debatter om de olika delfrågorna på ett helt annat sätt än hittills. Vi måste kunna debattera motsättningen mellan sysselsättningspolitiken och EMU-projektet för att kunna fatta beslut med öppna ögon och så att människor får veta vad det egentligen handlar om. Vi har också fått se hur Moderaterna och Folkpartiet ser att det enda alternativet till EMU-medlemskap är att återgå till något slags inflations och devalveringspolitik à la 70 och 80-tal. Det är inte aktuellt. Det finns inte något annat parti som för fram det, utom möjligen Vänsterpartiet. Det är jag litet osäker på. Det är ju rätt makabert. När vi nu efter alla äventyr har lyckats att koppla kronan till andra valutor, till ERM, gått upp på flytande växelkurs och satt upp ett inflationsmål för Riksbanken - och det går mycket bra - varför skall vi då ha så bråttom att överge detta? Det är helt enkelt en fixering i en gammal debatt. Jag kan inte tolka Moderaterna och Folkpartiet på något annat sätt. De är kvar i gamla hjulspår och har mycket svårt att ta sig an den nya tiden. Det är mycket intressant, eftersom de växande marknaderna i världen inte finns i Europa utan i Nordamerika - och Sydamerika kommer alltmer - och i olika asiatiska områden. Kina har ju varit på tapeten på senare tid, men det gäller ju också Sydostasien. Där har Sverige faktiskt ett försprång på sina håll. Om vi jämför oss med de centraleuropeiska länderna är vi rätt aktiva på många andra håll i världen. Vi har mer export och import från dessa områden. Där finns en större ekonomisk potential för Sverige. Det ser likadant ut om vi tittar österut mot Baltikum och Ryssland. Där finns också en mycket stor potential för Sverige som ett självständigt fristående land utan alltför hårda bindningar till en alltmer sammangjuten europeisk union. Vi skulle ha mycket större fördelar av att stanna utanför om vi förstår att använda de fördelarna och inte gör om de gamla misstagen. Möjligheterna är mycket större än vad vi själva många gånger anar. Det är oerhört farligt med tvångstanken att om andra gör någonting måste vi göra likadant. Det är egentligen det som är det politiska huvudargumentet för ett medlemskap i EMU. Det blev väldigt tydligt i måndags när Calmforsutredningen presenterade sitt resultat. Det är just denna önskan att vara andra till lags, att inte bli ställd utanför av de andra ledarna i EU och rädsla för de politiska påtryckningar som de kan utöva mot Sverige. Men vi skall inte vara rädda. Detta kan vi klara mycket bra om vi tror på att vi klarar vår egen ekonomi, och det gör vi.

Herr talman! Jag är medveten om att finansministerns debattid är slut. Roy Ottosson säger att Socialdemokraterna inte vill ta en debatt i sakfrågan. Jag vet inte hur det är med den saken. Men det jag vet och ser är att finansministern lämnade kammaren innan debatten var slut. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt. Det hade väl varit på sin plats att han hade lyssnat till debattens slut i denna viktiga fråga, särskilt som han själv tydligen inte har någon uppfattning i den här frågan. Vi skall kanske tolka hans något tidiga avgång symboliskt - att den förebådar en större avgång framöver. Vi får väl hoppas på det. Herr talman! Låt oss ändå tillsammans med gemensamma krafter gripa oss an Sveriges verkliga problem så att vi klarar att lösa arbetslösheten, välfärden och omsorgen om de gamla och sjuka. EMU löser inte detta problem åt oss. Det måste vi göra själva. Vi kristdemokrater hoppas verkligen att vi efter valet 1998 skall få en ny riksdagsmajoritet som kan bilda en ny och handlingskraftig regering med både ideologi och strategi för att få fart på Sveriges näringsliv, och därmed också skapa jobb åt landets arbetslösa.

Herr talman! Vi har nu kommit fram till något som vi kan kalla för avdelningen för personliga bekännelser. Trots att vi som tillhör övriga talare har så liten tid till vårt förfogande vill jag ändå använda några sekunder till att protestera mot den tingens ordning. Jag vet inte var den uppfinningen kommer ifrån, men det ligger väl vi närheten av talmanskonferensen. Det är alldeles för liten tid för att diskutera en så viktig fråga. Nog sagt om det. Jag har lyssnat på debatten från arla morgonstunden till nu. Det är många saker som har slagit mig, men en har varit uppenbar. Debatten har nästan uteslutande har utgått från det nationella perspektivet. Någon gång har talarna kommit in på andra länder, men då mycket snabbt och i jämförande ordalag. Jag skall inom kort avge min personliga bekännelse. Men låt mig först motivera den med följande. Jag har alltsedan diskussionen om ett europeiskt samarbete blev aktuell för svensk del grundat min ståndpunkt på Sveriges roll och den roll vi kan spela i ett europeiskt samarbete. Jag har sett positivt på det. Jag har den övertygelsen, och jag vet att de flesta andra delar den, att den internationella utvecklingen har lett till att många viktiga politiska frågor icke längre kan lösas nationell basis utan måste lösas i gemenskap med andra länder. Jag var positiv till ett svenskt medlemskap i EU. Vi blev medlemmar. Jag hade möjlighet att några korta månader i EU-parlamentet testa vad det var frågan om. Jag fann att den positiva andan och möjligheten som låg i samarbetet faktiskt förelåg. Mitt ställningstagande till EMU är inte märkvärdigt sett ur det perspektivet. Någon tidigare talare har i debatten efterlyst socialdemokratiska ståndpunkter i den här frågan. Min inställning till ett svenskt medlemskap i EMU är positiv. Jag vägrar att acceptera att det är en tvångströja som vi med böjt huvud skall ikläda oss därför att andra tvingar oss till det. För mig är det en möjlighet att uträtta någonting gemensamt i en värld som i dag är internationell. Låt mig använda en idrottsterm. Vi politiker bör sträva efter att tävla i samma viktklass som det internationella kapitalet, som länge har varit suveränt i den meningen att det inte har känt nationella gränser. Varje gång ett land, stort eller litet, har försökt att matcha spekulationer eller andra angrepp har man misslyckats. Sverige gjorde det 1992, och andra länder har rönt samma öde. För mig är EMU ett instrument, en möjlighet till att åstadkomma en gemensam motvikt för att få en politisk balans i utvecklingen i vår del av världen. EMU blir vad vi gör den till. En gemensam ekonomisk valutapolitik är för mig den bästa garanten för att få stabila ekonomier i Europa. Jag vägrar att acceptera - tills jag blir överbevisad - att vi därmed skulle avhända oss all möjlighet att bedriva någon nationell politik. Vi skall gå in ödmjukt i debatten. Min uppfattning är - och den skall jag driva så gott jag kan inom mitt parti - att det bästa för Sverige är att gå med i det europeiska valutasamarbetet. Men vi skall göra det när vi är redo för det utifrån en stark ekonomisk position.

Herr talman! Om Sverige skulle gå med i EU:s ekonomiska och monetära union skulle grundläggande beslut fattas åt oss i Frankfurt av en europeisk centralbank som enligt sina regler inte får styras demokratiskt. Då skulle vi ge upp friheten att själva bestämma över vår ekonomiska politik. Men har vi den friheten i dag? Ja, det har vi - om vi tar den. Vår handelsbalans och bytesbalans är positiv. Vi producerar mer än vi konsumerar och lever ingalunda över våra tillgångar. Omvärlden bör alltså kunna tillåta att vi behåller rätten till en egen ekonomisk politik när det gäller hemmamarknaden och den offentliga sektorn, som faktiskt utgör två tredjedelar av landets ekonomi. Göran Lennmarker klagade nu senast över vådorna med devalvering. Jag håller med honom men drar en annan slutsats. Det är nämligen viktigt att vår krona fortsättningsvis flyter och inte knyts till ERM, EU:s växelkursmekanism. Så länge marknaden själv avgör vad vår krona är värld kan ingen spekulera mot den. En flytande valuta innebär alltså att vi inte kan delvalvera eller revalvera, utan att vi accepterar att marknaden sätter priset på kronan. Detta system har andra länder använt länge utan våda, t.ex. Kanada. Men skulle Riksbanken knyta kronan till ERM kan spekulationen börja på nytt. Vi skulle ännu en gång försätta oss i det fruktansvärda läge som vi hade 1992 och som slutade med 500 % Spekulationer mot kronan hotar vår ekonomiska frihet. Det kan då verka som om vi är tvungna att gå med i EMU. Men med en flytande växelkurs är spekulationer inte möjliga. Riksbanken har enligt sin ordförande tagit ställning för att Sverige skall gå med i EMU och ERM. Men fortfarande är Riksbanken riksdagens bank och möjlig att styra i demokratisk ordning, genom val av riksbanksfullmäktige och genom riksbankslagen. Vi skulle t.ex. i riksbankslagen kunna införa rätten till arbete som ett högt prioriterat område, precis som vi nu har i regeringsformen. Riksbanken är ännu inte "oberoende", som det kallas när den demokratiska styrningen avskaffats och det i praktiken är Bankföreningens och försäkringsbolagens särintressen som tillsammans med Riksbankens tjänstemän och ledning bestämmer vilket beslut riksbanksfullmäktige skall fatta. Genom sin tystnadsplikt är de i fullmäktige redan i dag helt utlämnade åt det beslutsunderlag de får. Men detta kan vi ändra på. Med den inställning till EMU som riksbanken har är det skrämmande att banken faktiskt själv kan avgöra frågan om ERM. Riksbanken måste styras demokratiskt av riksdag eller regering. Kan vi då stanna utanför ERM? Eller, med andra ord, har vi rätt att behålla vår frihet? DN citerade den 4 november den förre ordföranden för Riksbanken, Staffan Burenstam Linder. Han menar att EMU inte är betjänt av att ha med länder som tvingats in, men han fortsätter: "Men däremot ska vi inte tro att vi har friheten att köra en växelkurs bara på egen hand. Sverige kommer att vara tvunget att införa fast växelkurs, det kommer att finnas ett sådant tryck från omvärlden. Sverige kan inte fatta egna beslut här." Jaså, och varför inte? Detta är ett exempel på påståenden som styrt oss de senaste åren. Gång på gång får vi höra att vi är tvingade, på grund av globaliseringen, ekonomins internationalisering osv. Hur kommer det sig att vi går på det här? Hur kommer det sig att vi ger upp vår frihet? Har vi glömt att det inte var länge sedan som människor var beredda att dö för Sveriges frihet?

Herr talman! Sverige har på den senaste tiden med en flytande valuta nått många av de mål som vi har ansett vara viktiga att nå. Det finns ingenting som talar för att man måste knyta kronan till ERM och därför, innan EMU har kommit till stånd, återigen utsätta oss för spekulationer. Kanada har i årtionden kunnat har en flytande valuta. Jag kan inte se någon anledning till att inte vi skulle kunna ha det.

Herr talman! Den nya ordning för Europa som Hitler ville genomföra väckte ett visst intresse. Man talade om en tyskledd gemensam valuta i Europa. Då startade västländerna Bretton Woods-diskussionerna om internationalisering, om en internationell valutaunion och om Världsbanken. Under en lång period hade vi då regler för den internationella valutan som sedan upphörde. Att nu gå tillbaka till det som Hitler föreslog, nämligen att vi skulle ha en tyskledd gemensam valuta i Europa, kan jag inte se som en god lösning.

Herr talman! Jag har lyssnat på denna debatt sedan klockan nio i morse, och jag måste säga att jag är bedrövad över sakernas tillstånd. Man kan få ett intryck av att de flesta av debattörerna varken ser eller hör och framför allt inte har tagit in verkligheten, vare sig i Sverige eller i Europa. Göran Lennmarker sade nyss att vi måste väga in de europeiska erfarenheterna. Hur är erfarenheterna då, om vi ser på Europa och på Sverige som en del av Europa? Jo, arbetslösheten stiger. Den är katastrofalt hög i de flesta länder och håller på att permanentas på en oacceptabel nivå. Vi har växande klyftor mellan dem som har och dem som inte har. Vi har en nedmonterad social välfärd. Otryggheten breder ut sig. Vi har ökad segregation och ökat våld som följd av detta. Det är en verklighet som tränger sig på alltmer, och den tränger sig också på oss i Sverige. Vad är då den verkligheten sprungen ur? Är det några naturkatastrofer som har drabbat Västeuropa och västvärlden? Nej, det är det inte. Detta är resultat av politiskt fattade beslut. Det är resultat av en ekonomisk politik som förespråkar just detta - ökade inkomstskillnader och ökad social oro, som blir fallet när människor inte känner trygghet vare sig i vardagen eller i jobbet. Detta är resultatet av just den ekonomiska politik som man föreskriver inom ramen för EMU. Och det är detta som man vill fortsätta med, som Moderaterna, Folkpartiet och väldigt många vill fortsätta med. Det verkar nu också som att regeringen vill fortsätta med detta. Man säger att man inte har tagit ställning, men i grunden är man positiv. Jag kan inte förstå varför vi har anledning att vara positiva till något som vi ser skapar saker som vi inte gillar. Åtminstone gillar inte vi i Vänsterpartiet det. Det är möjligt att Göran Lennmarker och högern tycker att det är bra med ökade klyftor och ökade orättvisor i samhället. De kanske har uppfattningen att om bara de rika blir rikare så skall det också spilla över litet på de fattigaste. Jag tror inte på det. Jag tror inte att det är lösningen på vår tids problem, och någon måste väl någon gång våga säga detta. EMU är inte lösningen på vår tids problem! Det är en gammal tanke, sprungen ur en gammal tid, väckt av ålderdomliga män! Det går inte att köra på i de här spåren. Sakfrågan är om detta är bra eller inte. Om vi kan konstatera att det inte är bra måste vi också våga säga nej till detta projekt. Vi måste våga ifrågasätta de fördrag som hittills har slutits. Vi måste våga säga att vi inte kan gå med. Även om ett antal länder har gjort det, kan vi ändå har modet att se verkligheten och säga: Detta vill vi inte vara med om! Vi måste ju ha modet att använda våra demokratiska fri och rättigheter, som innebär att kunna säga nej till det vi tycker är dåligt. Och vi skall naturligtvis använda det mest utvecklade demokratiska system vi har för detta, den mest utvecklade formen för ett demokratiskt beslut, där så många som möjligt har möjlighet att delta och vara delaktiga på ett kvalificerat sätt - nämligen en folkomröstning. Jag förstår inte varför så många är så rädda för folkomröstningsinstitutet, när vi vet att nuvarande regering inte har mandat att föra oss in i dessa utvecklade steg av EU-processen. Det var ingen fråga i valet 1994, som var det val som resulterade i sammansättningen av denna kammare. Man sköt på frågan till folkomröstningen som skulle komma. Men i folkomröstningen sade man att den inte gällde denna fråga. Nu skall vi ha en folkomröstning!

Herr talman! Jag förespråkar ingen ekonomisk politik som leder till hög inflation. Det är en villfarelse från högern att bara för att vi i Vänsterpartiet säger nej till den ekonomiska och monetära unionen och den fullständigt vansinniga ekonomiska politik som högern runt om i hela världen förespråkar säger vi ja till inflationen. Det gör vi inte alls! Vänsterpartiet för en helt annan ekonomisk politik som tar sikte på att lösa de problem som är det största för de flesta människor - nämligen de stora orättvisorna och arbetslösheten. För detta behöver vi den handlingsfrihet vi kan åstadkomma genom att själva kunna fatta besluten och använda det verktyg som den ekonomiska politiken är. Vi måste också kunna diktera vad Riksbanken skall göra och kunna avsätta de chefer som inte sköter sig.

Herr talman! Det vore bättre för debattens saklighet om Göran Lennmarker utgick ifrån verkligheten. Kan han påstå att det som nu pågår i samtliga EU:s medlemsländer - nedskärningar av de gemensamma offentliga utgifterna, urholkning av tryggheten i jobbet, massavskedanden och växande orättvisor - är tecken på stabilitet och någonting som är bra? I så fall har vi helt olika uppfattningar om vad som är bra och stabil ekonomi. Min och Vänsterpartiets uppfattning är att ekonomin inte är målet - det är människan. Man måste titta på hur folk lever och har det och sedan använda pengarna för att göra det så bra som möjligt för så många som möjligt. Detta är knappast vad som sker i dag i västvärlden - varken i EU:s medlemsländer eller i Sverige.

Herr talman! Gudrun Schyman sade i sitt anförande att det krävs mod för att säga ifrån. Jag tycker inte att det krävs särskilt mycket mod för att säga nej till saker och ting. Vi lever i en föränderlig värld. När jag har försökt analysera varför Vänsterpartiet så kategoriskt är emot europeiskt samarbete i allmänhet och ekonomiskt samarbete i synnerhet har jag kommit fram till att det beror på att Vänsterpartiet förespeglar nationella lösningar som icke är möjliga längre. EMU innebär för mig möjligheten att skapa en stabil ekonomisk plattform för att kunna bedriva ett nationellt reformarbete.
Herr talman! Om vi försöker fortsätta att hålla oss till verkligheten så är inte målet för EMU att komma till rätta med massarbetslöshet och sociala orättvisor. Målet för den ekonomiska politiken såsom den har dikterats i EMU är att stärka det västeuropeiska industrikapitalets konkurrenskraft i den hårdnande internationella ekonomin. Man kan ha uppfattningen att detta är viktigt. Det är en uppfattning, och den har sina politiska företrädare. Jag och Vänsterpartiet - och arbetarrörelsen, tror jag - har en uppfattning om att också människorna som arbetar i industrin skall kunna stärka sina positioner och sin välfärd och kunna utveckla sina liv. Det krävs i så fall en politisk motmakt som sätter dessa intressen i förgrunden. Detta kolliderar med EMU, som inte är det projekt och den motmakt som Axel Andersson talar om. Det är precis tvärtom, och det är därför vi skall säga nej till en idé som föreskriver för oss i Sverige hur vi skall utforma vår grundlag. Vi skall inte ha sådana diktat.
Herr talman! Det kategoriska nejet återkommer ständigt när Gudrun Schyman för talan i de europeiska samarbetsfrågorna. För mig är detta litet grand av ett underkännande av det som Gudrun Schyman gärna pratar om, nämligen arbetarrörelsens möjligheter att påverka även vår omvärld. Jag har en annan infallsvinkel. Jag anser att vi i arbetarrörelsen - jag tillhör också den - har en möjlighet att påverka skeendet i Europa, men endast om Sverige är med.
Herr talman! Jag har inställningen att vi skall hålla oss till realiteterna och titta på verkligheten. För mig är inte samarbete en fråga om att det kan se ut hur som helst, att vi kan samarbeta hur som helst och med vilket resultat som helst. Det är innehållet i samarbetet som är det viktiga, Axel Andersson. Innehållet skall vi formulera i våra politiska mål och visioner. För mig är innehållet det samma som de människor vi har omkring oss - både i Sverige och i andra länder. Vänsterpartiet vill självfallet ha ett internationellt samarbete, men målet för detta skall vara att människor har arbete och rätt till ett drägligt liv - inte ökade orättvisor och massarbetslöshet. Målet skall också vara att samarbetet skall ske under demokratiska former med respekt för varje lands självbestämmande. Det uppnår vi inte genom att säga ja till den ekonomiska och monetära unionen.

Herr talman! Konsekvenserna av ett svenskt deltagande i EMU måste analyseras med utgångspunkt från flera intressegrupper såsom nationen, företagen, näringslivet och medborgarna. Ett deltagande i den gemensamma valutaunionen innebär ett antal fördelar för samhällsekonomin: Sverige får en förtroendevinst för investeringar låneräntan går ned Det är ganska givet att det blir så här. Men ett svenskt deltagande skulle också innebära en minskad ekonomisk handlingsfrihet, vilket måste tillskrivas minussidan. Dit hör förlusten av möjligheten till växelkursförändringar som stabiliserings och omfördelningspolitiskt instrument. Detta innebär att om Sverige skapar eller drabbas av inhemska ekonomiska kriser, som exempelvis höga lönekostnader för svensk basindustri eller brutalt höjda energikostnader på grund av en för snabb avveckling av kärnkraften, kan vi inte låta en flytande växelkurs vara den buffert den kan vara genom att vi omfördelar kostnaderna till hela ekonomin och på det sättet också låter importpriserna drabbas. I stället skulle det pressa ned våra priser på exporterade produkter och därmed också sänka lönerna i Sverige. Den flexibiliteten har vårt land aldrig visat sig ha. Därför innebär gemensam valuta en mycket stor utmaning för svensk arbetsmarknad. Herr talman! Med en svensk socialdemokratisk regering kan vi förvänta oss en kostnadsdrivande lönepolitik på lägst europeisk nivå och samtidigt mycket höga skatter på i dag 52 % av BNP. Denna kombination av löne och skattepolitik är starkt kostnadsdrivande för svensk industri och leder till en radikalt ökad arbetslöshet. Den socialdemokratiska löne och skattepolitiken och därmed återkommande devalveringar sedan 1970 talet har haft en mycket negativ inverkan på svensk industristruktur. Arbetsintensiva branscher med hög andel importerade insatsprodukter missgynnas jämfört med kapitalintensiva. Devalveringarna har bromsat framväxten av kunskapsintensiva näringsgrenar. Därför har Sverige i dag en alltför liten tjänstesektor och en alltför hög arbetslöshet. Svensk ekonomi avviker alltför mycket från Europas ekonomi. Sverige sitter i en fälla där högskattepolitiken tvingar oss till återkommande växelkursförändringar. Då blir en fast växelkurs inom EMU ett stabiliseringshot inom vårt land. Detta tror jag att finansministern och Göran Persson inser. Herr talman! Är det då rimligt att vi i Sverige enbart utifrån vårt eget lands behov gör valet att delta eller inte delta i EMU? Låt oss först konstatera att varje nation alltid företräder egna intressen som dominerar deras agerande. Ju närmare EMU vi kommer desto tydligare blir detta. Den inre marknaden har sin koncentration i Tyskland, Frankrike och Benelux. Tyskland har störst intresse av en gemensam valuta och agerar därför som motor i projektet. Samtidigt kan vi se att man inte vill ta alltför stora risker, vilket kommer till uttryck i de fem konvergenskriterierna. Sverige är välkommen med i EMU därför att vi är en intressant marknad och därför att vi förväntas stå på egna ben. Men låt oss inte glömma att vi själva måste ta ansvar för de nationella konsekvenserna. Vad händer då med ett land som geografiskt ligger långt från marknaden? Låt oss se på Norrland inom Sverige. Vi har i dag svårt att klara Norrlands arbetsmarknad utan stöd till transportkostnader och annat. Vad skulle hända med Finland och Sverige som ligger långt från den gemensamma marknaden? Skulle vi få den kompensationen som behövs? Skulle vi vilja ha det? Vi kristdemokrater anser att vi inte kan gå in i ett sådant här system. Vi måste ta ansvar för den situation som Sverige befinner sig i i dag. Slutligen, herr talman: Sverige bör nu med anledning av vad jag har sagt tacka nej till ett deltagande i EMU:s tredje steg och samtidigt vidareutveckla de fem konvergenskriterierna med egna kriterier för en ökad ekonomisk harmonisering mot Europa. Dessa kriterier bör ta sikte på en förändrad löne-, skatte och arbetsmarknadspolitik.

Herr talman! Jag har inte sagt att vi skall använda detta som ett normalt verktyg. Jag pekade på två extrema situationer som man kan råka ut för, då det kan vara nödvändigt att ha en buffert. Det är när det händer extrema saker för exempelvis svensk industri eller när en för snabb avveckling av kärnkraften fördyrar energin mycket snabbt för oss. Då kan det vara nödvändigt inte med en devalvering, det förespråkar vi inte, men med en rörlig växelkurs som kan modulera situationen litet grand. Låt mig säga att jag är litet förvånad över moderaterna och liberalerna, som så enkelt vill hasta in i ett medlemskap. Jag tycker att ni normalt gör bra ekonomiska bedömningar. Men i det här fallet vill ni stressa landet in i en riskabel situation. Huvuddelen av svenska nationalekonomiska bedömare är mycket tveksamma. Då kan man undra varför ni vill göra detta.

Herr talman! Man behöver inte ha så särskilt långt minne för att konstatera att vi i Sverige redan har varit med om situationer där valutan, oavsett om vi har velat det eller inte, har fått spela en roll som buffert. Vi önskade inte det. Men då var det kanske ändå den enda möjligheten. Vi tror - vi önskar inte det, men vi tror - att det kan uppträda en liknande situation i framtiden. Vi menar - det vill jag säga nu och det har jag sagt i mitt anförande - att vi är lika angelägna som alla andra att rätta till missförhållandena i svensk ekonomi: lönepolitiken, arbetsmarknadspolitiken och det som är fel i strukturen. Men vi tror att det är livsfarligt, att det är att spela hasard med svensk ekonomi, att sätta på sig en tvångströja så att man tvingas att göra detta under svåra förhållanden. Det är bättre att ta den tid på sig som man behöver, rätta till missförhållandena och därefter göra en ny bedömning om det då är lämpligt att gå in i EMU. Det är vår filosofi. Det är vårt sätt att ta ansvar.

Herr talman! Jag delar inte Axel Anderssons uppfattning när det gäller EMU. Jag hoppas också att jag är lika tydlig som han är.

Den fråga jag ställer mig är varför EMU:s konvergenskriterier är så annorlunda. EMU är ju tänkt att bli ett fungerande valutaområde. Varför handlar kriterierna bara om de offentliga finanserna och inte om deltagarländernas ekonomiska styrka och möjlighet att existera i en valutaunion? Calmfors skriver i sin utredning: Det finns knappast något starkt stöd för att de finanspolitiska konvergenskrav som lagts fast i Maastrichtfördraget utgör en förutsättning för att EU:s valutaunion skall kunna upprättas. Men Calmfors fullföljer inte analysen genom att fråga varför de har upprättats i den här irrelevanta formen. Jag tror att bakgrunden är ganska enkel. EMU konstruerades när den rådande ekonomiska monokulturen var som mest stereotyp. Men framför allt är det därför att konvergenskriterierna skall vara en garanti för att Tyskland inte skall behöva byta politisk inriktning, vilket alla andra EMU-länder blivit tvingade att göra. Tysklands historiska erfarenheter har gjort att låg inflation och stabilitet är det viktigaste som politiken kan leverera. I länder med en annan historia och med andra erfarenheter är det andra krav som människorna ställer. Tyskland har ju betraktats som det ekonomiska ankaret i EMU, även om det nu finns tydliga tecken på att det här ankaret draggar. Det är Bundesbank som har den monetära makten i Europa. Självfallet ger Bundesbank inte upp sin position utan har sett till att de egna intressena har tillgodosetts i Maastrichtavtalet. Det är alltså inte ett fungerande EMU som är styrande, utan Tysklands intresse av att bibehålla den tyska modellen. Jag tror att svensken i gemen kommer att ha väldigt svårt att leva med den. För att följa upp konvergenskraven har Tyskland lanserat stabilitetspakten, som skall garantera att den tyska modellen skall gälla i EMU för all framtid. Om EU köper stabilitetspakten innebär det att man, trots det namn som pakten har, bygger in instabilitet och motsättningar i systemet. I stället för att utjämna förutsättningarna - som EU ju inte har något system för - fördjupas problemen för de länder eller regioner som råkar illa ut. Detta skapar inte fred och stabilitet - tvärtom. Herr talman! EMU är en stor, genomgripande och riskfylld åtgärd för att lösa ett litet problem. Jag inbillar mig inte att vi kommer att få det problemfritt, om vi står utanför EMU, men jag motsätter mig på det bestämdaste att vi genom att gå med i EMU upphöjer en döende ekonomisk doktrin till grundlag och alltings rättesnöre. Om jag inte vore antifederalist skulle jag kunna tänka mig en valutaunion på mycket lång sikt, men aldrig en valutaunion med EMU:s konstruktion, som forceras fram på politiska grunder och av politisk prestige. Vi skall akta oss för att bli försökskaniner i ett demokratiskt och politiskt oacceptabelt projekt. Min taletid är nu slut, herr talman. Jag ber att få påpeka att fyra minuter för detta ämne är alldeles på tok för kort tid.

Herr talman! "Den passivitet som skymtar i EMU frågan är livsfarlig. Folk vill veta vad de politiska ledarna tycker. Om inte statsministern och finansministern har en klar uppfattning, hur ska då vanligt folk kunna begripa något? De får allt pallra sig ut och tala om vad de tycker." Orden är inte mina, utan Kjell Statsministern var som finansminister uttalat positiv till svenskt EMU-medlemskap. Som regeringschef däremot har hans agerande präglats av en påtaglig brist på ledarskap. I stället för att ta ställning och argumentera för en linje väljer regeringen att passivt vänta och se vart vindarna bär. Än en gång får Sveriges väl stå tillbaka för socialdemokratins ständigt pågående interna krishantering. Endast en minister, handelsministern, har visat flagg och försökt belysa EMU:s olika sidor. Det här gör att misstagen från debatten inför EU medlemskapet riskerar att upprepas inför EMU beslutet. Då svängde socialdemokraterna över en natt - utan debatt och förankring - med misstro som följd. Folkomröstning och parlamentsval borde ha utgjort startskott för en debatt också om hur vi skall förvalta ett medlemskap i EMU. Ett medlemskap i EMU vore bra för den svenska ekonomin. Det gör bl.a. att den inre marknaden fungerar effektivare, med en gemensam valuta. Priser blir lättare att jämföra mellan länder. Vi får troligen också se en tydligare utjämning av priser på varor som är flyttbara över gränserna. Konkurrenstrycket i ekonomin skulle höjas vid ett medlemskap, vilket är viktigt inte minst för Sverige, vars ekonomi till mycket stor del varit skyddad från full internationell konkurrens. Konkurrens kommer ytterst konsumenterna till del i form av lägre priser. För företagen innebär ett EMU-medlemskap att transaktionskostnader och valutarisker försvinner vid inomeuropeisk handel. De större företagen klarar redan i dag att försäkra sig mot kursförluster. Detta är dock mycket resurskrävande för småföretag. Dessutom medför kurssäkring kostnader för företagen, något som faller bort med en gemensam valuta. Det här är faktorer som jag tror kommer att uppmuntra den interna handeln inom EMU-länderna. Dessutom är en stabil valuta viktig också vad gäller den externa handeln utanför EMU-området. Den gemensamma valutan blir stabil, rimligen betydligt stabilare än kronan. Inflation och räntor stabiliseras på en låg nivå, till gagn för investeringar och tillväxt och inte minst för hushållens ekonomi. Det här utgör grunden för ett konkurrenskraftigt näringsklimat, som i sin tur är grunden för nya jobb. Herr talman! Det är mycket svårt att se en situation där det skulle vara acceptabelt för Sverige att i framtiden devalvera eller släppa loss inflationen, också som utomstående land. Jag tror alltså att den reella penningpolitiska självständigheten blir mycket liten, om vi står utanför EMU. Vi måste uppfylla konvergenskraven även som utanförstående. Devalveringsvägen är stängd. Devalveringarna har i första hand varit svar på hemmagjorda kostnadskriser, inte på externa chocker som skulle drabba Sverige speciellt jämfört med de andra EU-länderna. Det har också varit tydligt i debatten här i dag att farhågorna framöver gäller våra egna misstag, inte de externa chockerna. Dessutom har devalveringarna svårt skadat förnyelsen av vårt näringsliv, inte minst framväxten av en stark kunskapsintensiv sektor. Det gör att vi i dag har ett lägre industriellt förädlingsvärde än vad vi skulle ha haft utan devalveringarna. Då hade resurser fortsatt att styras över till den kunskapsintensiva industrin. Fler människor skulle i dag ha haft arbete inom en stark sektor i stället för i sektorer på tillbakagående. Svenska folket får nu betala devalveringspolitikens misstag. Det finns inga genvägar ur krisen. Bara en politik som bygger på ett gott företagsklimat, sunda statsfinanser och ökad nationell konkurrenskraft kan göra Sverige starkt igen. Enligt min uppfattning är EMU-medlemskapet och en gemensam valuta en viktig del i detta.
Herr talman! Sten Tolgfors säger att EMU är bra för ekonomin, men han berör inte alls den demokratiska aspekten. I en underrapport till Calmforsutredningen kommer Jörgen Hermansson fram till att "EMU måste sägas vara hämmande för folkstyrelsen". Översatt till klarspråk innebär det att EMU är demokratiskt oacceptabelt. Det här har tyvärr inte satt spår i Calmfors utredning. Den är synnerligen luddig och oprecis i demokratifrågan. Ändå måste den vara den viktigaste. I stället laborerar utredningen med orealistiska förändringar av Maastrichtavtalet för att få det hela demokratiskt godkänt. Därvidlag sätter jag ett stort frågetecken för Calmforsutredningen.
Herr talman! Jag vill ställa frågan varför den här repliken riktas till mig. Den handlar ju om hur Calmforsutredningen har skött sitt arbete. Jag gissar att det under det här ligger en fråga om Riksbankens oberoende. Jag tycker att det i dag mycket bra har klargjorts att det handlar om att vi måste säkra det oberoendet även om vi inte själva väljer att gå med i valutaunionens tredje steg.
Herr talman! Det ligger någonting i Sten Tolgfors undran över varför repliken riktades till honom. Det var ett sätt att få fram synpunkter som inte har fått plats inom den ordinarie taletiden. Det är viktigt att den demokratiska aspekten av EMU lyfts fram, och jag tycker att det är beklagligt att man från moderat håll inte lägger någon vikt vid denna. Det är också beklagligt att Calmfors agerar så som han gör i den här frågan. Men jag tycker också att det är väldigt bra att Erik Åsbrink och Göran Persson klart har sagt ifrån att det inte blir något EMU medlemskap, om det inte har folkligt stöd.
Herr talman! Jag vill först säga att jag uppskattar ärligheten hos min meddebattör, som erkänner att han inte borde föra denna debatt med mig. Jag känner att vi moderater har ytterligt torrt på fötterna när det gäller den demokratiska aspekten. Vi har haft denna fråga uppe vid flera partistämmor. Vi har tagit upp den i olika samråd inom vår partiorganisation. Vi kan också i mätningar - om man skall tro på sådana - se att i vårt parti är mer än dubbelt så många för medlemskap som mot. Återigen: Det som motståndarna måste svara på är vad det är för skillnad för oss mellan att gå med och att inte gå med. Vi vet att Riksbankens oberoende måste säkras, även om vi i slutänden skulle välja att ställa oss utanför. Man kommer inte undan från den demokratiska frågan bara genom att säga nej och ställa sig utanför.
Herr talman! Min bedömning är den, Sten Tolgfors, att vi här i Sverige på kort och tyvärr även på medellång sikt måste räkna med konsekvenserna av det som jag tidigare pekade på i mitt tal, nämligen den socialdemokratiska löne och skattepolitiken, som är kostnadsdrivande på en mycket hög nivå. Även om man skulle få ett regeringsskifte förändras inte situationen för landet med detsamma, utan det tar ganska lång tid. Med en sådan situation som vi sitter i har vi en stor konkurrensnackdel därför att kostnaderna drivs upp jämfört med länderna runt omkring oss. Det kan mycket lätt leda till att vi får stora bekymmer med att exportera. Vad händer då om vi sitter fast i EMU? Vilken väg vill Moderaterna då se? Det finns i stort sett två vägar att gå på. Den ena är att man sänker lönerna för att ta igen kostnaderna. Den andra är att man som en konsekvens får se en mycket stor arbetslöshet.
Herr talman! Jag tycker att det är litet förvånande att Kristdemokraterna som utgångspunkt för sin politik försöker diskontera ett annat partis framtida eventuella politik. Jag tror att ett medlemskap skulle underlätta de strukturförändringar som Sverige alldeles oavsett medlemskap eller inte måste genomföra, inte minst på arbetsmarknadens område. Om vi ställer oss utanför, i vänta-och-se-situationen, kommer det att bli just en sådan situation att det politiska systemet väntar och ser. Går vi däremot med kommer lägre räntor och stabil valuta att underlätta strukturförändringarna plus att vi vet att det kommer att finnas ett politiskt tryck att verkligen genomföra dem. Vi moderater har presenterat en sammanhängande ekonomisk politik som sammantaget möjliggör ett medlemskap, därför att vi skapar rörligare arbetsmarknad och lägger grunden för hur man skall kunna hantera förändringarna i ekonomin.
Herr talman! Anledningen till att jag lyfte fram detta så tydligt är att det sannolikt är så att Moderaternas, och även liberalernas, ställningstagande vilar på drömmen om att "om vi hade en annan skatte och kostnadssituation i Sverige, då..." Men nu har vi inte detta. Det är en stor skillnad. Det är detta som är det avgörande för oss kristdemokrater när vi tar ställning. Vi kan inte drömma om en annan situation, utan vi lever i en verklighet som vi måste hantera och rätta till först. Sedan kan vi ta vi ställning till detta.
Herr talman! Jag vidhåller uppfattningen att det är litet konstigt att vi i de borgerliga partierna skall diskontera vad Socialdemokraterna eventuellt kommer att göra i framtiden. Jag tycker att vår uppgift snarast är att presentera ett fullödigt ekonomiskt alternativ som spänner över samtliga områden och att sedan försöka driva det som är det bästa för Sverige. Det är i alla fall min uppfattning. Vidare vidhåller jag att jag tror att ett utanförskap även i praktiken skulle göra det svårare att genomföra de strukturförändringar som måste genomföras. Vi får en skakigare situation på räntesidan och på valutasidan, och vi får inte en politisk press på Socialdemokraterna, som vi vet är för att omvändas under galgen och knappast är kända för att på förhand förändra saker som de inte tvingas till.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att den här debatten anordnats. Vi borde faktiskt ha fler sådana här debatter om viktiga frågor för den europeiska unionen. Där skulle jag främst vilja nämna den process som handlar om Schengenavtalet och Europol. Men där är det tämligen tyst i denna kammare. Det har tidigare i debatten klart framgått att genomförandet av valutaunionen i första hand är ett politiskt beslut. En samlad bedömning måste nog ändå ge resultatet att det inte finns några rent ekonomiska argument som visar att ett medlemskap i valutaunionen har klara fördelar för medborgarna i EU. Vad består den politiska nödvändigheten av på europeisk nivå? Utredningen av Calmfors berör litet grand den här frågan. Vi har i dag hört argumentet att man måste genomföra det för att bevara freden i Europa. Jag tycker att det vore fantastiskt orimligt om länder som är fullödiga demokratier och har ett fördjupat ekonomiskt samarbete skulle råka i krig med varandra och att man för den skull måste gå in i EMU. Oron för vad den ekonomiska och monetära unionen skulle leda till ledde redan 1994 till att Europaparlamentet tillsatte ett särskilt utskott för att granska sysselsättningspolitiken i alla dess aspekter. I fjol sommar redovisade utskottet sin rapport i form av den s.k. Coates-rapporten, en debatt hölls och en resolution antogs. I rapportens motiveringsdel hänvisas till en rad andra rapporter från olika välrenommerade forskningsinstitut och forskare runt om i Europa. Den sammantagna bilden av rapporterna var att ett genomförande av EMU:s konvergenskrav i den takt som förordas i fördraget skulle leda till 1-10 miljoner ytterligare arbetslösa. Det franska institutet OFCE, som är en sorts motsvarighet till Konjunkturinstitutet, sade t.o.m. att en sådan strategi förefaller vansinnig. Det är absolut nödvändigt att glömma statsbudgetkriterierna i fördraget. Men nu är denna process i gång. Kraftiga och snabba nedskärningar av sociala trygghetssystem och snabbt minskad offentlig verksamhet sätter strypsnara på ekonomin. Man kan få ett intryck av att ledande Europapolitiker gett sig in i en sorts dödsdans, där upphetsningen över att få visa upp en egen valuta, och troligen för all framtid få lämna ifrån sig makten över penning och valutapolitik, gör dem halvblinda för alla andra samhällsaspekter. Offentliganställda över hela Europa som förlorar jobbet och människor som är beroende av sociala trygghetssystem gör uppror över de brådstörtade besluten. Entusiasmen för en allt djupare integration i Europa vet vi är minst sagt måttlig. Genom att använda de ekonomiska argumenten om fördelar med en europeisk valuta hoppas man kunna vrida om nyckeln i låset för integrationsprocessen så att det inte finns någon annan väg än att också överföra skattepolitik och ekonomisk politik till EU-nivå. Den ekonomiska integrationsprocessen skall användas som en hävstång för att skapa Europas förenta stater, som ingen numer vill tala om. Varför anser man det här nödvändigt? Jo, man önskar att på den internationella arenan få uppträda jämbördig med andra ekonomiska stormakter. Om EU betraktas som stat har unionen i dag världens största bruttonationalprodukt. De som leder en så stor ekonomisk makt vill inte längre vara politiska dvärgar på världsarenan. Dessutom hänvisar de till att beslutet att genomföra EMU och konvergenskraven redan har godkänts av regeringarna. Man kan inte förlora ansiktet genom att lägga om kursen. Jag instämmer med alla dem som före mig har krävt en folkomröstning om medlemskap i EMU:s tredje steg.
Herr talman! Låt mig påpeka för Bengt Hurtig att det handlar om att underskotten inte skall dra i väg, inte om statsfinansernas storlek som sådana. Det som Vänsterpartiet hela tiden ägnar sig åt är att man förknippar sunda statsfinanser med konvergenskriterierna som sedan leder till ett EMU-motstånd. Det är inte så. Det enda som Bengt Hurtig och Gudrun Schyman i dag har klarlagt är att man är för en osund statsfinansiell politik. Konvergenskriterierna handlar ju om att man skall ha sunda statsfinanser i grunden. Dessutom skall vi - det kommer inte Vänsterpartiet ifrån - uppfylla dessa även om vi väljer att ställa oss utanför själva den gemensamma valutan, det tredje steget. Jag försöker följa IGC ganska noga, men jag har inte som Bengt Hurtig sett att det där finns planer på Europas förenta stater, gemensam skattepolitik eller annat sådant. Det tror jag mer är Bengt Hurtigs eget förslag.
Herr talman! Inom ramen för hela konvergensprocessen har Ekofinrådet riktat väldigt tydliga rekommendationer till Sverige att i första hand skära ned skattetrycket. I Madridöverenskommelsen och Essenöverenskommelsen förordar man inom ramen för konvergenskriterierna lägre skatter, svagare arbetsrätt, större löneskillnader, minskad social trygghet osv. Där har också Sverige med sina socialdemokratiska statsministrar naturligtvis varit med. Det här är ingen vetenskapligt slutgiltig lösning, Sten Tolgfors. I t.ex. norra Italien har man högre skatter, starkare arbetsrätt, högre löner, bättre social trygghet. Det tillhör de starkaste regionerna i Europa. Att gå omkring och inbilla sig att den politik som högern förordar i Europa är den slutgiltiga och definitiva lösningen och som innebär att man t.o.m. måste ändra grundlagen är bara en illusion.
Herr talman! Vi är tillbaka vid den första frågan. Konvergenskriterierna anger inte hur stora statsutgifterna skall vara, utan de anger att statsfinanserna skall vara sunda. Det skall inte vara för stort underskott i budgeten och den samlade skulden skall inte vara för stor. Om man nu har det så mycket bättre i norra Italien, hur kommer det sig att konvergenskriterierna inte innebär ett tvång för invånarna där? Det sägs ju att konvergenskriterierna tvingar oss att förändra våra system när det gäller omfattningen av välfärdssystem och annat. Jag tror mycket väl att det finns utrymme för en diskussion om svensk konkurrenskraft, men detta har inte med de formella konvergenskriterierna att göra. Sanningen är att Vänsterpartiet vill driva en ekonomisk politik som för Sverige sakta men säkert mot ökad fattigdom.
Herr talman! När det gäller den debatt som förs om konvergenspolitiken och om kampen mot arbetslöshet i Europa är hela den samlade europeiska vänstern kritisk mot den tolkning av konvergenskriterierna som i dag görs. Jag skulle bli mycket tillfredsställd om Tolgfors insåg att höga skatter, stark arbetsrätt, rejäla löner och stor social trygghet mycket väl kan förenas med en god ekonomisk utveckling.
Herr talman! Bengt Hurtig och hans partiledare har här tidigare talat om verkligheten i ekonomin på ett markant sätt. De menar att vänstern och ingen annan känner till verkligheten. Därför vill jag fråga: Vad är orsak och verkan enligt er analys? Varför höjer vi skatter, drar in bidrag och vidtar åtgärder i ekonomin i Sverige? Beror det på konvergenskriterierna och EMU? Eller beror det på att vi har en dålig svensk ekonomi som måste repareras?
Herr talman! Självfallet är huvudorsaken den dåliga svenska ekonomin som naturligtvis förorsakades av den katastrofala politik som fördes inte minst Men takten och metoderna i politiken styrs ju väldigt mycket av att vi har bundit oss till konvergensvillkoren.

Herr talman! Om vi hade valt en långsammare takt när det gällde att komma till rätta med den svenska budgeten, hade det ökat räntebelastningen och räntekostnaderna så att vi inte ens hade kunnat betala ut de stöd och bidrag som i dag betalas ut till de sämst ställda i landet? Eller skulle det ha förbättrat situationen? Hade vi fått högre räntor om vi hade väntat eller inte?
Herr talman! Om man på den internationella arenan har en tydlig politisk inriktning och förklarar vad man håller på med, så är de internationella finansspekulanterna inte dummare än att de respekterar den politiken bara de ser att det hela går åt rätt håll. Det hade inte alls behövt betyda att vi hade haft ett högre ränteläge i dag.

Herr talman! Också jag är glad över att det i dag hålls en EMU-debatt i riksdagen. Det kan kanske ge ringar på vattnet så att det kan bli en ordentlig EMU debatt också bland människorna ute i landet innan beslutet så småningom skall fattas. Jag är också glad över att det äntligen har kommit en rapport från regeringen om EMU-frågan. Jag är dock litet förvånad över regeringens jämställdhetspolitik. I utredningen har det suttit sju personer, varav endast en är kvinna. Underlagsrapporter som har skickats med är gjorda av åtminstone 20 män, men det är möjligt att det har varit en kvinna inblandad - jag kunde inte riktigt uttyda det. Är detta regeringens jämställdhetspolitik? Är detta regeringens syn på hur man skall hantera frågor om ekonomi? Är det fortfarande så att man inom det socialdemokratiska partiet anser att det är en fråga för män att hantera penningpolitik och valutapolitik? Demokratifrågorna har dåligt belysts i debatten. Det är ju fråga om att skapa Europas förenade stater, någonting som ansågs vara helt otänkbart när debatten inför folkomröstningen pågick. Man menade då att det bara rörde sig om ett samarbete länderna emellan. Men med en gemensam ekonomisk politik och med EMU kommer Europas förenade stater att bildas med alla de nackdelar som detta för med sig. Därför anser vi att eftersom detta är en så otroligt stor fråga behövs det en folkomröstning innan beslutet fattas. Det är mycket som ligger långt ifrån den svenska modellen där solidariteten var ett viktigt flaggskepp. Jag tycker att man tydligt kan utläsa att hela det svenska folkhemmet är på väg att säljas ut för att vi skall få vara med vid Europas gemensamma bord tillsammans med några få andra. En viktig fråga som också har belysts dåligt gäller konsekvenserna av Europas förenta stater för människorna. I utredningen ingår en jämförelse med arbetsmarknadspolitiken i USA. Man skriver så här: På sikt sker huvuddelen av anpassningen genom att individer flyttar från stater som drabbats av minskad sysselsättning till stater där sysselsättningen ökar och lönerna sjunker. Sedan säger man att detta inte är så vanligt i Europa i dag, och det är det naturligtvis inte. Detta skulle medföra stora problem för många människor på grund av bl.a. språket som varierar i de olika länderna. Men man konstaterar också att migrationen - dvs. omflyttningen av människor - på sikt kommer att öka i Europa. Man konstaterar alltså i utredningen att detta kommer att ha en väldigt stor effekt för vanliga människors sätt att leva, bo, bygga och planera sin framtid. Dessa effekter är så enormt stora att de kommer att påverka framför allt kvinnors roll i samhället. Kvinnor har alltid varit mindre benägna att flytta. De tar större hänsyn till sina barn osv. Det kommer att öka klyftorna och utslagningen, och det kommer att minska demokratin. Därför säger vi nej till den europeiska monetära unionen.
Herr talman! Marianne Samuelsson anförde att ett skäl att säga nej till EMU var att EMU är ett led i skapandet av Europas förenta stater. Det handlar om mycket annat. Hon sade att detta att det skulle bli ett Europas förenta stater var någonting nytt sedan folkomröstningen inför medlemskapet. Då måste jag säga att det också är någonting nytt i debatten. Jag skulle vilja att Marianne Samuelsson, för att visa att hon har täckning för sitt påstående, hänvisade till någon EU handling där det står att man skall bilda ett Europas förenta stater.

Herr talman! Resultatet av jämförelsen med USA i utredningen är ganska tydligt. Man talar om USA med de förenade staterna och Europa med sina förenta stater. Om man har en gemensam ekonomisk politik samt en gemensam utrikes och säkerhetspolitik, vad finns det då kvar på nationell nivå som vi kan påverka i Sveriges riksdag? Naturligtvis otroligt litet, om än något. Detta kommer att få stora konsekvenser, eftersom de ekonomiska styrmedlen är så avgörande för vad som händer i ett land. Vi kan bara se på hur man har agerat när det gäller Norrlandsfrågor och regionalpolitik och hur riksdagen har varit styrande för att sysselsättning och levande landsbygd skall kunna bibehållas.

Herr talman! Jag frågade var någonstans i någon EU-handling det står att det skall bli ett Europas förenta stater. Marianne Samuelsson anförde en svensk utredning gjord av ett antal ekonomer. Hon hade alltså inget svar på min fråga. Dessutom kvarstår frågan: Vad är nytt sedan folkomröstningen? Kriterierna fanns stadfästa redan i Maastrichtfördraget, som vi har folkomröstat om. Det är inte så att detta är nytt och tillkommet i efterhand som Marianne Samuelsson försöker ge intryck av. Dessutom handlar det inte om att vi skall ha en gemensam ekonomisk politik på bred front på alla områden. Det tror jag att Marianne Samuelsson känner till. Men återigen: Var finns beviset i EU-handlingar, inte bara i en utredning, för att det skall bli ett Europas förenta stater? Vad är nytt och vad har tillkommit sedan folkomröstningen, som Marianne Samuelsson har försökt att göra gällande?
Herr talman! Det är intressant att få höra en moderat som säger att det inte är någonting nytt sedan folkomröstningen. När vi i samband med folkomröstningen tog upp att vi var på väg mot Europas förenta stater och att det skulle bli en gemensam monetär union, mötte i alla fall jag moderater i debatten som påstod att det visst inte var fallet, att vi skulle besluta om detta senare och att det inte alls stod så i Maastricht, trots att det i folkomröstningen handlade om ja eller nej till Maastrichtavtalet och EMU finns med i Maastrichtavtalet. Så visst har vi påpekat detta tidigare. Jag kan inte förstå vad det är som har förändrats i den bemärkelsen. Vad som har förändrats är att moderaterna plötsligt konstaterar att vi hade rätt och att ni hade fel. Resultatet skulle alltså vara att vi, som hade rätt i folkomröstningen och som då blev nedskällda för att vi tyckte som vi gjorde, nu har hamnat på motsatt sida. Då tycker ni att vi hade rätt då, men att vi har fel nu när det gäller den europeiska monetära unionen och det gemensamma Europa.
Herr talman! Det är förödande när man som Marianne Samuelsson gör påstår något som inte är rätt och sedan gör angrepp i debatten som om det vore rätt. Jag vill fördjupa Tolgfors fråga en aning. Hur är det i praktiken? EU består i dag av 15 nationer, 15 fria nationer, 15 parlament och 15 regeringar, som möts i Bryssel för att diskutera gränsöverskridande frågor. Var finns tendensen till ett Europas förenta stater? Var finns den i praktiken?

Herr talman! Det var visst litet grand att trampa på ömma tår att ta upp detta med Europas förenta stater och frågan om var de finns. Men de finns ju just i den europeiska monetära unionen. Statsministern har ju t.ex. påpekat att det är ett betydligt större steg att gå med i den monetära unionen än det steg som vi tog när vi fattade beslut om medlemskap i EU. Det är självklart så att om man tar bort de nationella ekonomiska styrmedlen och flyttar över dem till ett gemensamt styrmedel inom den europeiska förenade statsunionen, så kommer den nationella handlingsfriheten att försvinna. Som det flera gånger har sagts här i debatten kan vi inte i framtiden devalvera om vi så skulle önska. Devalveringsinstrumentet är inte något särskilt bra instrument och bör naturligtvis inte användas. Men att förbjuda möjligheten att över huvud taget använda detta instrument innebär ju att man tar bort hela den nationella handlingsfriheten.
Herr talman! Jag vänder mig just emot debattekniken, där man drar allt över en kam. Marianne Samuelsson talar nu om hela den nationella handlingsfriheten. Jag kan hålla med om att EMU-steget är stort. Medlemskapet och EMU kan i och för sig jämföras, men det är ju inte säkert att vi är på väg mot något slags Europas förenta stater bara därför att EMU är ett lika stort beslut som beslutet om EU-medlemskapet var. I grunden handlar det fortfarande om att det är fria stater som samverkar. Man kan inte påstå någonting annat. Det måste ju finnas litet verklighetsförankring. Var finns beviset på att vi är på väg mot ett Europas förenta stater? Var finns presidenten? Var finns kongressen? Var finns de institut som behövs för ett Europas förenta stater? Tala om var de finns!
Herr talman! Holger Gustafsson ställde frågan var presidenten och kongressen finns. Det är klart att detta blir nästa steg i Europas förenta stater. Politiskt arbetar man just utifrån att man vill öka makten. När det gäller t.ex. utrikes och säkerhetspolitiken talar man i IGC om att man skall ha en Mr eller Mrs EU. Vad innebär det? Jo, en gemensam utrikesminister. Varför skall man ha en sådan om man talar om nationellt självbestämmande? I så fall finns det väl ingen anledning att ha en gemensam utrikesminister. Nästa steg blir väl förmodligen att man också vill ha en gemensam statsminister eller president eller vad man nu vill kalla det. Men om besluten flyttas måste man ju också ha litet ordning på vem som fattar besluten och hur besluten fattas. De konstitutionella förändringarna kommer ju då att bli en följd av detta. Tyvärr kommer jag nog att få rätt.

Herr talman! Under denna ganska långa debatt är det många som har talat för ett mjukt nej. Det förefaller vara ett väldigt klokt och logiskt förhållningssätt. Men när man talar om ett mjukt nej finns det samtidigt skäl att understryka att vi inte behöver bestämma oss nu. Vi skall använda den tid som finns till vårt förfogande för att analysera och diskutera denna fråga som har en väldigt bred och djup betydelse för hela svenska folket och för det internationella samarbetet. Vi kan konstatera att det socialdemokratiska partiet är delat i synen på EMU likväl som i synen på EU. Sverige är delat. Ja, alla, eller åtminstone de flesta, politiska partier är delade. Det understryker egentligen att det finns skäl att ta till vara den tid som vi har för att diskutera och analysera. Vi vet också, vilket finansministern underströk tidigare i dag, att vi har erfarenheter av avgöranden som vi mycket snabbt har fällt på väldigt stora och vittomfattande områden utan att ha haft tid att grundligt analysera resultatet. Erfarenheterna är nästan genomgående nedslående. Stora och avgörande beslut som fattas utan att man har tagit sig tid till att diskutera och väga för och emot blir väldigt ofta felaktiga. Om man säger nej nu, kan man då säga ja senare? Det kan man självfallet. Men jag tycker inte att man, såsom utredningen förespråkar, behöver bestämma sig nu. Om vi bestämmer oss för att inte gå med i EMU från början, kan vi senare bestämma oss för om vi över huvud taget skall ansluta oss. Naturligtvis skall de faktorer som har betydelse för beslutet vägas in, nämligen vad som händer med sysselsättningen, vad som händer med den offentliga sektorn och med våra möjligheter att föra en egen arbetsmarknadspolitik och en egen socialpolitik. Leder EMU till ökad arbetslöshet och till ytterligare neddragningar i våra gemensamma åtaganden, är det naturligtvis dåligt. Då skall vi avvisa förslaget om inträde. Men leder EMU till en positiv utveckling, skall vi naturligtvis ta till oss den på sikt. Men vi behöver inte bestämma oss nu. Vi behöver inte heller bestämma oss för om vi skall förändra vårt förhållningssätt i ett senare skede. Vid några tillfällen under denna debatt har vi kunnat lyssna till påståenden från moderat håll om att alla som är tveksamma eller negativa skulle ha intagit detta förhållningssätt på grundval av att man vill kunna devalvera eller kunna föra en oansvarig och vidlyftig ekonomisk politik. Jag har väldigt svårt att förstå vilka skäl Moderaterna har för att anföra det argumentet och för att göra det påståendet. Om man tittar på historien visar det sig faktiskt att vi i Sverige under de senaste 25 åren har genererat stora underskott när vi har haft moderata regeringar eller regeringar där moderater ingått eller varit en del av regeringsunderlaget. Jag har roat mig med att titta litet grand rent statistiskt på det här, och jag kan konstatera att under de senaste 25 åren har Moderaterna varit i regeringen eller tillhört regeringsunderlaget under nio år. Det är ungefär en tredjedel av tiden. Under denna tredjedel av tiden har 75 % av underskottet genererats. Därav tycker jag att det är väldigt enkelt att se vilka partier och vilka politiker det är som är oansvariga när det gäller den ekonomiska politiken.
Herr talman! Detta var ännu ett av dessa socialdemokratiska inlägg som sammanfattar vad andra har sagt och vad utredningarna har sagt. Det är litet vänta och se över det hela - det snuddar ibland vid vänta och verka. Det får ta den tid det tar. Vi skall använda tiden till att diskutera. Men se till och gör det då! Det är precis vad vi begär av regeringen och av Socialdemokraterna. Ta debatten! Ta debatten med dem som säger nej, och ta debatten med dem som säger ja. Ta ställning! När det gällde EU-frågan väntade Hans Karlsson personligen till några månader innan folkomröstningen innan ha tog ställning. Det är möjligt att det dröjer lika länge i den här frågan, men det skulle ju underlätta en debatt om folk faktiskt tyckte något.
Herr talman! Jag måste säga att jag blir oerhört överraskad och förvånad över Sten Tolgfors förhållningssätt. Jag trodde att det låg ett värde i att vi tar oss tid att analysera, begrunda och även diskutera innan vi bestämmer oss. Det kan väl inte vara fel att se till att man har bra på fötterna innan man skenar i väg och fattar ett mycket avgörande och långtgående beslut. Som jag tidigare konstaterat, och som också finansministern konstaterade på förmiddagen, har vi fattat ett antal mycket långtgående beslut i denna kammare utan att ta oss tid att noggrant analysera konsekvenserna. Det har nästan undantagslöst visat sig att det har varit felaktiga beslut som har fått ödesdigra konsekvenser. Självklart skall vi ta den tid vi behöver, och självklart skall vi ge svenska folket tillfälle att sätta sig in i frågan, diskutera den, vända och vrida på den och sedan bestämma sig.
Herr talman! Inledningsvis tror jag att både de som säger ja och de som säger nej tycker att de har hyfsat bra på fötterna. Det är just därför de har tagit ställning. Hans Karlsson företräder i andra sammanhang också LO. I de sammanhangen är han negativ till snart sagt varenda strukturförändring av svensk ekonomi som är nödvändig för att vi skall klara konkurrensen och konvergenskriterierna, och för att vi skulle kunna klara ett medlemskap i EMU. Då vill jag ställa en fråga till Hans Karlsson. Om besluten för att vi skall uppfylla konvergenskriterierna ändå måste fram, vilka är då vinsterna med att vi ställer oss utanför? Vi måste uppfylla konvergenskriterierna, men vi får inte del av fördelarna med en gemensam valuta.
Herr talman! Tolgfors återkommer till detta att vi inte skall få tid att pröva argumenten, innehållet och konsekvenserna. Sedan blandar han in mitt fackliga engagemang i denna fråga och påstår att jag på snart sagt varje område har sagt nej till förändringar. Jag tror att Sten Tolgfors har anledning att läsa de artiklar jag har skrivit och riksdagsprotokollen och att se över hur jag har röstat i olika frågor i denna kammare. Då kommer han att kunna konstatera att han är fullständigt fel ute. I den här frågan skall vi inte rasa i väg, utan vi skall ta oss den tid som finns. Jag vill avsluta mitt sista replikskifte med att säga att om vi kommer fram till att vi skall ansöka om medlemskap, så bör frågan innan den slutgiltigt avgörs underställas svenska folkets beslut i en folkomröstning.

Herr talman! Skall Sverige gå med i den gemensamma valutaunionen EMU? I den allmänna debatten uttalar sig ofta bara ett toppskikt bestående av vissa partiföreträdare och personer från näringslivet om fördelarna med och vikten av EMU, om att EMU är bra och om att det i princip bara är att säga ja. Andra partiföreträdare har en bestämd uppfattning om att vi skall säga nej. Någon gör det kanske utifrån att det ligger i tiden att säga nej - åtminstone vad gäller EU Skall de använda samma ordval i debatten med de många medlemmar i deras egna partier eller med de inom näringslivet som är frågande om vad EMU egentligen betyder, om huruvida vi bör säga ja eller nej och om vilken tidpunkt vi bör göra det vid? En avvaktande, prövande och allsidigt fördjupad upplysning vore hälsosam när det gäller EMU-frågan, inte minst av respekt för det svenska folket. Denna ståndpunkt borde vinna större gehör än vad dagens debatt har givit uttryck för. EMU bör ges en seriös behandling där mycket viktiga frågor ställs i fokus. Socialdemokratin har tillsammans med Centern genomfört ett mycket omfattande saneringsprogram för att få ordning på landets ekonomi. Detta saneringsprogram har varit framgångsrikt. Inriktningen har också varit att kunna uppfylla kriterierna för ett eventuellt inträde i EMU. Kommer nedskärningarna att sättas i samband med EMU, ökar naturligtvis inte förståelsen för ett svenskt deltagande. Herr talman! En av fördelarna med EMU är att vi slipper oron på valutamarknaden och de stora problem denna för med sig. Men uppväger den fördelen den minskade självständighet som ett medlemskap utan tvivel innebär? Ökar centraliseringen? Kommer människor att känna ökad misstro? Redan i dag är detta ett växande demokratiskt problem i de enskilda medlemsstaterna. Skall vi med öppna ögon gå in i något som riskerar att ytterligare öka misstron? Vad kommer denna samordning att betyda för tillväxten, utvecklingen av Sverige, sysselsättningen och självständigheten i finanspolitiken och den ekonomiska politiken? Vilket inflytande får Sverige riksdag och Sveriges riksbank? Vilka konsekvenser kommer ett inrättande av en gemensam europeisk centralbank i Frankfurt att få? Kommer vi att styras av starka tjänstemän som det är svårt att påverka? Eller är Sverige redan så pass integrerat i den internationella värld vi lever i att vi inte kan stå utanför? Vilken roll kan Sverige spela i ett Europa som behöver utvidgas? Det är en annan viktig fråga. Frågan om Sverige skall gå med i den gemensamma valutaunionen är en av de största vi har haft att ta ställning till i modern tid. Därför behövs det en bred och saklig debatt. Det får inte bli så att vi skall diskutera färgen på sedlarna och namnet på valutan eller det faktum att vi slipper växlingsavgiften. Det handlar om det också, men det är en stor skam av de debattörer som väljer detta lågvatten i sakdiskussionerna. I valet gällande EU debatterades jordgubbarnas storlek och böjningsprocenten på gurkorna i alltför stor utsträckning. Med detta vill jag ha sagt att medborgarna måste få tillgång till information som belyser alla aspekter. Detta har jag krävt tidigare i en riksdagsfråga i augusti i år. När vi i riksdagen tar ställning hösten 1997 skall vi göra det i förvissning om att frågan har debatterats grundligt. Vi politiker avkrävs alltför ofta tvärsäkra svar. Än så länge finns det ingen som helst anledning att tvärsäkert vara vare sig för eller mot EMU. Det är mycket rimligt med en stor folklig debatt i vilken staten tar ett ansvar för upplysningsinformationen och inte bara överlämnar detta till den massmediala bevakningen.

Herr talman! Det finns många undersökningar som visar att budgetprocessens utformning har betydelse för budgetutfallet. Om man vill undvika underskott bör budgeten vara, som det heter med ett modeord, genomskinlig, dvs. heltäckande och lätt att läsa. Det måste också finnas regler som gör att fackutskotten inte kan rösta fram större utgifter än regeringen har föreslagit. Den nya budgetprocessen i Sverige innebär avsevärda förbättringar i jämförelse med tidigare. Enligt Moderata samlingspartiets uppfattning är det dock lämpligt med ytterligare några förändringar för att vi skall få en tillräckligt god budgetdisciplin. Till att börja med menar vi att det skulle ge en större stadga åt budgetprocessen om regeringen alltid var skyldig att lägga fram utgiftstak och utgiftsramar. Enligt förslaget till budgetlag är däremot bestämmelserna fakultativa, dvs. frivilliga. Vidare menar vi att någon s.k. budgeteringsmarginal inte bör räknas in i utgiftstaket. Det kan visserligen vara svårt att budgetera rätt flera år framåt, men när det gäller utgiftstaket för budgeten 1998 respektive 1999 har ju regeringen möjligheten att återkomma med en reviderad bedömning. Om däremot utgiftstaket överskrids under ett pågående budgetår skall regeringen återkomma till riksdagen för ett nytt beslut som kan innebära att riksdagen godtar överskridandet eller beslutar om motsvarande utgiftsminskning. Någon budgeteringsmarginal behövs alltså inte, den är enbart skadlig eftersom redan förekomsten av en marginal kan verka normupplösande. Utgiftstaket bör också kompletteras med ett tak för den statliga upplåningen. Om t.ex. lånebehovet blir högre genom att skatteintäkterna har blivit lägre än beräknat skulle regeringen i så fall bli tvungen att gå till riksdagen för ett nytt beslut. Alla dessa förslag innebär alltså att riksdagens kontrollmöjligheter ökar, vilket borde leda till en mera disciplinerad budgetprocess. Låt mig kortfattat nämna två andra moderatförslag som är inspirerade av exemplet Nya Zeeland, som man kan läsa många lärorika böcker om eller rent av studera på plats. Det senare är väl då kanske att föredra. Det ena förslaget gäller en utredning av det som med den speciella budgetjargongen kallas att budgetera "uppifrån och ned". Detta innebär att varje myndighet, varje utgiftsställe, från början skall veta omfattningen av sina anslag och rätta sig därefter. I det andra förslaget slutligen förespråkas en övergång till en kostnadsmässig redovisning. En kostnadsmässig redovisning innebär att det blir klarare, mera "genomskinligt", vad en viss åtgärd verkligen kostar, eftersom alla kostnader, inklusive kapitalkostnader tas upp i redovisningen under den period som de uppstår och inte vid tidpunkten då pengarna flyttas mellan kontona. Också Riksrevisionsverket har förespråkat detta redovisningssystem framför det som kallas kassamässig redovisning. Sammantaget skulle alla dessa åtgärder som jag här har försökt beskriva kortfattat och utan att mer än nödvändigt förlora mig i budgettekniska detaljer innebära att hela budgetprocessen blir ännu stramare, inte minst genom att riksdagens kontrollerande funktion förbättras. Den nya budgetprocessen innebär som sagt en stor förbättring, men den behöver utvecklas ytterligare. Att politikerna så säkert som möjligt kan beräkna effekterna av de åtgärder som de fattar beslut om borde alla uppskatta. Oväntade och oplanerade underskott borde däremot inte ligga i någons intresse. Till detta betänkande är också en flerpartireservation av en något annan karaktär fogad. Den handlar om önskvärdheten av att privatiseringen av statliga företag skall fortsätta. Argumenten är välkända - ägarrollen blir tydligare, företagen fungerar bättre, statskassan får ett tillskott och aktieägandet sprids till nya grupper. Herr talman! För tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 8 även om jag givetvis står bakom alla de moderata reservationerna.

Herr talman! När den nyliberala ideologin började slå igenom i landet var det bl.a. en sak som man ville åt, nämligen riksdagens möjligheter att påverka den ekonomiska politiken. Idén var att man skulle införa en sorts budgetprocess som minskade riksdagens möjligheter, dvs. den folkvalda och som man då tänkte av folket påverkbara riksdagens möjligheter att ändra i anslagsposter och liknande som regeringen föreslår. Man ville att den ekonomiska politiken skulle vara styrd av ett fåtal. Det visar också hela denna process - tankarna bakom EMU-projektet där riksbankschefer skall ha en avgörande makt, och särskilt då en central europeisk riksbankschef som skall vara opåverkad av politiska beslut. Hela debatten om att man skall ha t.ex. en oberoende riksbank är också ett led i samma process där man vill minimera riksdagens, och därmed i sista hand väljarnas, möjligheter att göra sin stämma hörd och därmed påverka politikens innehåll. Man vill alltså låsa upp politiken. Man vill mer eller mindre göra nedskärningspolitiken till lag och se till att en politik som skulle kunna möta uppkommande situationer och framför allt folkliga opinioner skulle motverkas.

Här gäller det att först enas i sak om en budgetram. Därefter skall man fylla denna ram med ett innehåll. Men när ramen redan har antagits är många av dess beståndsdelar redan fastlåsta utan att de egentligen är genomdiskuterade. På detta sätt avskaffar riksdagen med denna process mycket av sitt eget inflytande över politiken. Något problem har detta egentligen inte löst, eftersom något problem inte förelåg. Sveriges riksdag var inte präglad av ett ekonomiskt lättsinne före denna reform. Den överskred eller ändrade regeringsförslag bara i andelar av någon procent innan den här reformen börjar stadfästas och som den här lagen är ett uttryck för. Men vad som åstadkoms är ju att riksdagens handlingsmöjligheter och därmed också folkopinionens möjligheter att påverka politikens innehåll kringskärs och att riksdagen som förutsätts vara mer opinionskänslig skall få det svårare att påverka. Vi får därmed alltmer en elitstyrd politik. Moderaterna vill nu gå ännu längre än den föreslagna lagen. Vi hörde också föregående talare tala om att han vill ha ett system som innebär att det är omöjligt för fackutskotten att rösta fram större anslag än regeringen har föreslagit. Han vill i stället ha ett system där riksdagens kontrollmöjlighet ökar. Men enligt gammal svensk tradition är det riksdagen som inte bara stiftar lag utan också bestämmer statens inkomster och utgifter. Svenska folkets rätt att sig själv beskatta utövas av riksdagen allena, stod det i 1809 års regeringsform, och det skall ju också vara riksdagen som fattar beslut om statens utgifter. Men med det nya systemet - och Moderaterna vill alltså gå ännu längre i den riktningen - blir det i allt högre grad regeringen, exekutiven, den som skall utföra riksdagens beslut, som har den makten. Den kanske viktigaste delen i förslaget innebär att man vill lägga en sorts skenbart objektivt motiverat utgiftstak på politiken, som en restriktion. Det är naturligtvis ett led i anpassningen av politiken till de nyliberala eller högerpolitiska krav som har blivit så dominanta i samhället, men det är också ett sätt att låsa fast politiken, att försöka att under alla omständigheter tvinga fram en sorts social nedskärningspolitik. Regeringen föreslår dessutom att detta utgiftstak läggs inte bara på riksdagens utgifter utan på hela den offentliga sektorn, dvs. även på den kommunala och landstingskommunala sektorn. Detta torde på ett avgörande sätt strida mot den kommunala självstyrelse som vi har här i landet. Detta berörs, herr talman, i reservation nr 7, som vi har fogat till betänkandet och till vilken jag härmed yrkar bifall. Det finns ytterligare några saker i sammanhanget som bör påpekas helt kort. Det finns en anslagstyp som kallas förslagsanslag. Det rör sig ofta om anslag till verksamheter som inte riktigt kan förutsägas, som på grund av realiteterna i samhället kan förändras. Det kan vara a-kassa, pensioner osv. Den här anslagstypen skall nu avskaffas. Också detta innebär en press på nedskärningar. Anslagen skall ha ett tak som inte får överskridas, sedan må det vara hur det vill med samhällsutvecklingen. Skall anslagen ändras måste alltså hela den tröga processen upprepas och ärendet gå igenom hela maskineriet igen. Vi menar att den här anslagstypen, förslagsanslag, borde finnas kvar, eftersom den behövs på en rad olika områden. Det finns vidare i betänkandet ett förslag om regeringens rätt att avstå från att använda anslagsmedel. Om riksdagen anslår medel till en verksamhet skall regeringen alltså, om man uppfattar prognoser på ett för verksamheten negativt sätt, kunna förbjuda att anslagen kommer till användning. Regeringen får alltså ökade befogenheter att upphäva riksdagens beslut. Också detta strider ju egentligen mot andemeningen i den svenska författningen, som säger att den folkvalda riksdagen skall vara folkets främsta företrädare i staten. Utskottet vill också öka regeringens befogenheter att utan att fråga riksdagen sälja ut större minoritetsposter av statliga aktier i företag, trots att också en minoritetspost kan innebära att man har ett betydande inflytande i företaget. Vi menar att detta är en felaktig åtgärd, som sammantaget pekar i precis samma riktning - makt flyttas från folket, från den folkvalda riksdagen, över till högre instanser, som är mer oåtkomliga för folket. Detta är, herr talman, en utomordentligt oroande utveckling, och jag yrkar därmed bifall till reservationerna 2, 4, 5 och 7 till betänkandet.
Herr talman! Det är uppenbart att vi har litet olika syn på hur budgetprocessen skall vara utformad. Kenneth Kvist talar helt öppet för en lösligare modell, som innebär större möjligheter för politikerna t.ex. i ett utskott att spendera pengar som inte finns. Vi kan för vår del inte tycka att det är någon egentlig poäng med detta. Det finns ju här historiska erfarenheter att blicka tillbaka på. Det finns alltså ett mycket tydligt samband mellan en lösligare budgetprocess och större underskridanden, något som alla förlorar på i längden. Låt mig också passa på att fråga Kenneth Kvist om reservation 5, som handlar om försäljning av aktier som ägs av staten. Det heter i reservationen att det kan finnas goda skäl för staten att ha kvar en minoritetspost i ett aktiebolag, den kan vara 30 % eller 10 %, som ger stora möjligheter till inflytande. Kenneth Kvist vill att riksdagen skall kunna förhindra en försäljning under dessa nivåer. Det är väl ändå så att det är ganska tillfälligt i vilka aktiebolag som staten har aktier. Innebär detta att Kenneth Kvist i logikens namn skulle tycka att det vore bra om staten och politikerna också finge inflytande i andra bolag? Det kan ju finnas andra bolag med litet speciella omständigheter.
Herr talman! Jag tycker att den första delen av Nils Fredrik Aurelius replik andas ett politikerförakt. Om riksdagen inte hålls i strama tyglar kommer riksdagens utskott att använda pengar som inte finns. Vad är detta för en syn på demokratiskt valda representanter för Sveriges folk? Vad gäller den fråga som Nils Fredrik Aurelius ställde anser jag rent allmänt att det demokratiska inflytandet i näringslivet i en eller annan form måste öka.
Herr talman! Det är faktiskt inget uttryck för politikerförakt att kräva att politikerna håller sig inom tilldelade ramar och underlåter att spendera andras pengar. Jag tror tvärtom att den löslighet som har funnits i många avseenden när det gäller formerna för att budgetera och fatta beslut i budgetfrågor har bidragit till ett politikerförakt. Beträffande frågan om statligt ägande i näringslivet får jag väl konstatera att Kenneth Kvist knappast har reformerat Vänsterpartiets tidigare position, utan han ser det som något positivt att politikerna, t.ex. staten, har inflytande i de enskilda företagen och tror tydligen på fullt allvar att detta skulle innebära att ekonomin fungerar bättre. Jag förstår det då som att Kenneth Kvist - detta är nästan outtalat i hans anförande - egentligen skulle vilja att det anslogs medel till inköp av statliga aktier i olika företag där det nu inte finns något statligt ägande.
Herr talman! Jag tror inte att Vänsterpartiet har ändrat sin inställning till att vi behöver ekonomisk demokrati i det här landet - fast man kan ju aldrig veta. Nej, det är nog ingen risk för det. Men visst är det uttryck för ett politikerförakt att som Nils Fredrik Aurelius tala om "den löslighet som har funnits". Lösligheten fanns väl då snarast i de borgerliga regeringarna, som ökade budgetunderskotten alldeles dramatiskt. Det är klart att riksdagens politiker hade ett ansvar på så vis att det under en period fanns en borgerlig majoritet som verkställde de borgerliga regeringarnas dåliga ekonomiska politik, men väljarna såg ju till att det blev ett slut på detta.

Detta innebär att folkets möjligheter att påverka politiken steg för steg tunnas ut, och det är en utomordentligt sorglig och utomordentligt allvarlig utveckling, som måste stoppas.

Herr talman! Kenneth Kvist blandar ihop ett krav på ordning och reda i statsbudgeten med nyliberalism flera gånger i sitt anförande, tycker jag. Han har väl sina skäl för att hävda det, men man skulle nog lika gärna kunna hävda motsatsen med i varje fall lika stark empirisk grund. Det lagen om statsbudgeten handlar om, det vi diskuterar nu och det vi senare skall besluta om är att få en större ordning i budgetprocessen. Det berör inte behörighetsfördelningen mellan regering och riksdag. Man får vara oerhört konspiratorisk när man läser lagförslaget om man skall kunna hävda det. Det berör mer det Kenneth Kvist själv skriver i sin reservation nr 4, nämligen: "Budgetkontrollen har länge varit svag, inte minst under genomförandefasen. Det finns därför all anledning att stärka kontrollen." Regeringen skrev i den proposition som var underlag för vår diskussion ungefär samma sak. Apropå förslaget att förslagsanslagen skall avskaffas, ett förslag som vi från utskottsmajoriteten tillstyrker, skriver regeringen: "När en verksamhet finansieras från ett förslagsanslag är risken stor att överskridanden sker utan att de underliggande orsakerna får tillräcklig uppmärksamhet." Vi vet ju, från många regeringar och situationer, att det ofta händer. Den lag om statsbudget som vi nu diskuterar har många fördelar, tycker jag. Dels blir det mycket tydligare vad som faktiskt bestäms när riksdagen fattar budgetbeslut, dels samlas de grundläggande budgetbesluten i en gemensam lag och dels för vi dessutom enligt majoritetens förslag in i riksdagsordningen att man skall fatta ett gemensamt beslut om varje utgiftsområde. Detta är ur demokratisk synpunkt och ur genomlysningssynpunkt mycket fördelaktigt. Själva finansmakten, som är reglerad i regeringsformen, innehas av riksdagen. Och om nu Peter Eriksson vill kalla vårt beslut för statskupp får man ju ändå i anständighetens namn säga att riksdagen själv fattar beslut om den. Det är riksdagen som stiftar lagar, och riksdagen är innehavare av finansmakten.

Nu har inte tiden medgivit detta. Vi är redan långt inne i en ny budgetprocess, och vi tycker att värdet av att nu få den reglerad i en lag som kan börja gälla snart får överväga de författningsdiskussioner som vi i övrigt har haft i konstitutionsutskottet. Vi har dock i vårt majoritetsförslag föreslagit att det skall införas en tilläggsbestämmelse i RO 5:12, vilket finns redogjort för i betänkandet. Vi avser att fortsätta diskussionen om behovet av en författningsreglering av den nya budgetlagen. Herr talman! Mot bakgrund av den här inledningen ber jag att få yrka bifall till hemställan i betänkandet och följaktligen avslag på alla reservationer.

Herr talman! Widar Andersson sade att detta inte berör behörighetsfrågan. Det föranleder mig att ställa en liten fråga till honom. I 8 § står det: "Regeringen får besluta att medel på ett anvisat anslag inte skall användas, om detta är motiverat till följd av - statsfinansiella eller andra samhällsekonomiska skäl." Berör inte det behörighetsfrågan och vilka som egentligen har rätten att styra över statens budget?
Herr talman! 8 § i den nya budgetlagen är något som vi har diskuterat oerhört mycket, och Peter Eriksson för ju ett bestickande resonemang. Men vi har från konstitutionsutskottets majoritet och med stor ledning och hjälp av finansutskottets yttrande kunnat konstatera att 8 § i den nya budgetlagen inte på något sätt beskär riksdagens möjligheter att ställa villkor för utnyttjande av anslagen. Det är dessutom så att villkoren för utnyttjande av anslagen kan vara väldigt vida och inte alls behöver vara bokstavligen länkade till just det anslag man diskuterar.
Herr talman! Det var ett ganska klargörande svar. Det visar att Widar Andersson i stort sett håller med mig i den här frågan. Han pratade om att riksdagen har möjlighet att ställa villkor, och det är naturligtvis riktigt. Men sedan kan ju regeringen köra över dem.
Herr talman! Riksdagsbeslut är rättsligt bindande. Av det resonemang som har förts, som också finns utvecklat i förarbetena till vår regeringsform, framgår mycket tydligt behörighetsfördelningen mellan rättsligt bindande beslut från riksdagen och en regerings förvaltning av beslutet. En regering som avstår från att använda ett anslag av det skälet att den inte gillar riksdagens beslut sitter nog inte särskilt länge.
Herr talman! Jag vill fortsätta diskussionen om 8 §, eftersom Peter Eriksson och jag i det stycket har en gemensam reservation. Riksdagsbeslut är bindande, säger Widar Andersson. För ett anslag som riksdagen beslutar om borde det alltså vara bindande att det skall få utnyttjas. Men ändå ges dessa undantagsmöjligheter för regeringen, dvs. att den kan se till att ett anslag inte utnyttjas om det finns särskilda omständigheter i verksamheten, statsfinansiella eller andra samhällsekonomiska skäl. Det finns ju hur många kryphål som helst för regeringen att kunna omintetgöra anslag som den i själ och hjärta inte tycker om. Detta innebär faktiskt ett överförande av makt från riksdagen till regeringen. När det sedan gäller det där med nyliberalism och ordning och reda i statsfinanserna kan jag säga att när tongångarna i Finansdepartementet var ännu mer utpräglat nyliberala än de måhända är nu fördes det naturligtvis en politik som bringade statsfinanserna i den största oreda. Det är säkert Widar Andersson och jag överens om. Men hela den här tanken om att riksdagen skulle tuktas och att det skulle införas rambudgetering och utgiftstak väcktes ju av den nyliberalt anstuckna s.k. Lindbeckkommissionen. Det här är alltså en nyliberal uppfinning för att minska politikens och därmed demokratins inflytande över den heliga ekonomin.
Herr talman! Ett av skälen bakom budgetlagens tillkomst - förutom de saker jag tidigare pekade på, t.ex. behovet av att samla det här i en gemensam lagstiftning - var just att få en bättre budgetdisciplin. Där är vi också överens. Kenneth Kvist skriver själv i sin reservation att vi från tid till annan inte alltid har levt upp till de saker vi har beslutat. Men det handlar ju inte om att tukta riksdagen. Politik är aldrig matematik, och ett beslut som har fattats i riksdagen kan alltid ändras av ett annat riksdagsbeslut - om vi som folkvalda ombud finner skäl därtill. Det är det som är riksdagens särställning i det svenska samhällslivet, och den rätten, den grunden i vår parlamentariska demokrati, berörs inte på något sätt av det här förslaget.
Herr talman! Jag märker att Widar Andersson inte vill diskutera 8 § vidare. Han känner naturligtvis att han är på gungande mark. När det gäller min reservation är Widar Andersson också litet illa ute. Han citerar bara dess inledningsmening, och naturligtvis är jag också överens om att det skall finnas en budgetkontroll osv. Men i nästa mening står det: "En sådan förändring måste emellertid genomföras med en stark känsla för det parlamentariska och demokratiska systemet." Det är ju i detta man brister när man går ytterligare ett steg mot att föra över politisk makt från den folkvalda riksdagen till regeringen och vidare upp i hierarkierna, där riksdagen steg för steg avskaffas som lagstiftande organ och förlorar sitt bestämmande över rikets finanser.
Herr talman! Nu rör vi oss mycket uppenbart i bakvattnet av den tidigare förda EMU-debatten, där de eventuella indragningarna av riksdagens finansmakt också diskuterades. Jag vill dock påminna om att det vi i dag har att fatta beslut om är en ny budgetlag som inte - jag upprepar det, och det är upp till var och en att själv skaffa sig kunskap om det genom att läsa betänkandet - ändrar behörighetsfördelningen mellan regering och riksdag. Finansmakten finns kvar hos riksdagen, och så skall det vara även i fortsättningen. Det finns ingenting i den nya budgetlagen som ändrar på det.
Herr talman! I likhet med Widar Andersson har jag svårt att se att något grundläggande rubbas i maktfördelningen mellan regering och riksdag, så på den punkten har jag inget att fråga om. Däremot kan man diskutera om den nya budgetprocessen blir tillräckligt stram med det här budgetförslaget. Vi tycker inte det, och därför har vi några reservationer. Jag vill fråga Widar Andersson följande: Om det skulle visa sig att den stramhet som alla, eller rättare sagt de flesta, eftersträvar inte uppnås genom det förslag som med all sannolikhet kommer att få majoritet här i riksdagen, är då Widar Andersson och Socialdemokraterna beredda att diskutera vidare åtgärder, t.ex. ett tak för den statliga upplåningen?
Herr talman! Det där utvecklade vi ganska ingående och mångordigt i betänkandet. Anledningen till att utskottsmajoriteten avvisar krav på obligatorium och ännu stramare reglering, som Moderaterna anvisar, är att vi först vill pröva den här ordningen. Skulle det visa sig att det här inte var den rätta vägen står det naturligtvis riksdagen fritt att fatta ett annat beslut. Jag vill bara säga ytterligare ett ord, herr talman, om bemyndigandet att låna, det bemyndigande som riksdagen ger regeringen att uppta lån för statens räkning. Det är inskrivet i budgetlagen att regeringen två gånger per år skall lämna redogörelse till riksdagen för de upptagna lånen. Därmed finns möjlighet till diskussion.
Herr talman!

Herr talman! Jag vill först betona att jag tycker att postlagstiftningen i stort sett har fungerat utomordentligt väl. Den har inneburit betydande effektiviseringar inom det postala området, betydande rationaliseringar och även prissänkningar som har varit till godo för hela det svenska folkhushållet. Jag förnekar dock inte att det alltid behövs uppföljningar av nyligen antagna lagstiftningar och att det kan finnas behov av justeringar allteftersom verkligheten förändras. Jag tycker dock att det förslag som ligger på riksdagens bord går i fel riktning. Jag har väldigt svårt att förstå att man skall behöva utvidga den grundläggande postservicen till att omfatta alla paket upp till 20 kg så att dessa därmed i praktiken kan komma att bli föremål för upphandling. Jag vill först notera att den här typen av paket redan i dag distribueras fritt, på en väl fungerande marknad. Jag har därför inget skäl att tro att det finns något behov av regleringar när det väl fungerar från början. Snarast finns det anledning att misstänka att det är det tidigare Posten Lättgods ekonomiska problem att konkurrera med sina privata konkurrenter, och även statliga, som har föranlett denna förändring i lagstiftningen. Jag tycker därför att riksdagen skall avvisa den delen av lagförslaget. Jag tycker inte heller att det finns skäl att höja tröskeln för nya postdistributörer på marknaden. I stället för att man bara direkt har behövt anmäla att man skall börja med postutdelning, typ Svensk Direktreklam, City-Mail m.fl. bolag, föreslås nu en tillståndsgivning. Jag finner inget skäl för att denna skärpning skall komma till stånd. Jag ser inte att något missbruk har förekommit, utan det har snarast varit en väl fungerande konkurrens - även om det finns brister i den, som jag senare skall återkomma till. Det finns heller inget skäl för att nu föranstalta om upphandling av olika former av rikstäckande postoch kassaservice. Det måste vara så att man först kan visa att det finns underskott i verksamheten och att det finns behov av att göra en rikstäckande upphandling för den typen av service, för att kunna trygga den för framtiden. Att den dessutom skall finansieras solidariskt av alla på marknaden förekommande bolag är också tveksamt, med tanke på den totala dominans som Posten har i dag, med 99 % av marknaden. Det borde därför prövas mycket noggrant om det verkligen kan uppkomma ett sådant här fall som föranleder någon form av upphandling.

Det säger alltså tillsynsmyndigheterna för konkurrens och för postala funktioner och statens eget riksrevisionsverk. Att man i det läget över huvud taget andas om upphandling av olika typer av rikstäckande service har jag väldigt svårt att förstå, när insyn inte medges. Jag har också väldigt svårt att förstå vilken typ av uppgifter det är man vill dölja för svensk riksdag, och indirekt förmodligen för regeringen, eller vad det nu är som gör att tillsynsmyndigheterna vägras den insynen. Jag tycker också att den delårsrapport från Posten som vi såg i går visar på en del betänksamheter. Det talas där om en vinst för de första tre kvartalen på 625 miljoner, men prognosen för helåret varierar mellan 500 och 1 000 miljoner. Det förefaller som man över huvud taget inte hade något grepp om resultatutvecklingen i företaget. Snarast ger det intryck av att man inte verkar komma fram med hela den uppgiftsradda som det finns anledning att redovisa för riksdagen, för att därmed kunna visa på vad man egentligen är ute efter och vad det egentligen finns för grund för de krav man har ställt. När det gäller regleringen av prissättningen på privatbrev och prisregleringen för tidningar och tidskrifter har jag väldigt svårt att se att det finns behov av någon sådan. När det gäller tidningar och tidskrifter fungerar det väl redan nu, och när det gäller vanliga privatbrev finns det en tillsynsmyndighet som skall kunna tillse att det sker en prissättning som är rimlig. Någon sådan reglering därutöver finns det icke behov av, utan det kan finnas mycket goda skäl att ta bort den typen av regleringstänkande. Herr talman! Jag vill sedan uppehålla mig vid reservation nr 12, som jag tycker visar på kärnan i Postens lednings agerande under senare tid. Det helstatliga svenska bolaget leder överlägset i fråga om antal fällande domar i Konkurrensverket. Man har fått 13 fällande domar på fyra år och är därmed outstanding på förstaplatsen. Jag har väldigt svårt att förstå varför Posten inte kan följa den lagstiftning som finns utan gång på gång obstruerar Konkurrensverkets beslut, slingrar sig och inte vill lämna ut information, inte ens när opartiska revisionsbyråer eller Riksrevisionsverket skall försöka utreda vad som egentligen gäller. Jag har svårt att förstå varför Posten inte kan samarbeta, precis som alla andra företag, och reda ut problemen, till Postens bästa, till Postens kunders bästa och även till Sveriges regerings och riksdags bästa. Jag har också väldigt svårt att förstå att vi skall tolerera att ett helstatligt bolag vägrar tillsynsmyndigheterna full insyn. Det är en oerhört angelägen uppgift för regeringen att omedelbart tillse att tillsynsmyndigheterna ges full insyn i Postens förehavanden. Jag kan inte heller förstå diskussionen om upphandling av rikstäckande post och kassaservice, när man inte vet om det finns förluster i verksamheten eller ej. Det kan väl inte vara så att riksdagen skall ställa ut någon typ av inblankocheckar utan att veta vilka beloppen är, utan att veta om det finns vinst i verksamheten eller ej. De uppgifter som har kommit fram visar snarast att den s.k. glesbygdsdistributionen inte är dyrare än distributionen inom respektive stadskärna. Det åligger Posten att redovisa det verkliga förhållandet för statens tillsynsmyndigheter och Riksrevisionsverket. Om det finns behov av en upphandling skall vi självfallet vara öppna för att garantera en rimlig servicenivå, men det åligger Posten att visa det. Det är inte genom maktspråk gentemot Konkurrensverket, Post och Telestyrelsen eller Riksrevisionsverket som det skall ske, utan det skall ske på lika villkor som för vilket annat bolag som helst. Om Posten som helstatligt bolag icke är beredd att släppa in tillsynsmyndigheterna och respektera konkurrenslagen inställer sig onekligen frågan: Av vilket annat bolag kan man begära att det fullt ut skall följa tillsynsmyndigheterna och följa lagstiftningen, när inte ens statens helägda bolag verkar leva upp till detta fullt ut? Herr talman! Jag tycker att betänkandet i denna del är en tämligen obehaglig historia. Jag måste säga att jag är genuint upprörd över bristen på tillmötesgående från ett helstatligt bolag. Jag är samtidigt väldigt förvånad över vad det egentligen syftar till, varför man inte vill ta fram siffrorna och varför man inte vill ta fram underlaget. Det borde vara naturligt att lösa detta i en vanlig, rimlig diskussion. Den fråga som naturligtvis kvarstår hela tiden är: Vad har man att dölja för tillsynsmyndigheterna och Riksrevisionsverket och därmed ytterst för svensk riksdag? Herr talman! Vi moderater står fast vid samtliga de reservationer som vi har undertecknat i detta betänkande, precis som annars, men av tidsskäl kommer vi att yrka bifall bara till reservation 12, som vi även avser att votera och begära rösträkning om.

Herr talman! Alla i landet måste garanteras en god post och kassaservice, till enhetliga priser och med rimliga distributionstider. Detta är en av de fundamentala förutsättningarna för god regional utveckling och därmed också för tillväxt i hela landet, och det bör vara den bas som ligger till grund för såväl lag som avtal på det här området. I betänkandet TU6 behandlas flera områden. Jag vill kommentera några av dem. När det gäller postlagen föreslår utskottet att den nuvarande anmälningsplikten för att bedriva postverksamhet ersätts med ett tillståndskrav. Från Centerns sida menar vi att nuvarande anmälningsplikt fungerar tillfredsställande och att förslaget om tillståndsplikt är för dåligt underbyggt - en uppfattning som vi för övrigt delar med bl.a. Konkurrensverket. Konkurrensverkets beslut den 8 oktober i år, att avslå Postens ansökan om geografiskt differentierade priser, har medfört att Posten inför trafikutskottet framhållit att åtagandena gentemot staten om daglig rikstäckande service äventyras. Några ekonomiska kalkyler som stöder denna åsikt har dock inte presenterats. Konkurrensneutralitet och konkurrens på lika villkor är viktigt. Men en förutsättning för att hela landet skall kunna utvecklas är dock att alla garanteras en god post och kassaservice. För att riksdagen skall kunna ta ställning till hur en god rikstäckande postservice skall kunna garanteras krävs det ett tillfredsställande och opartiskt ekonomiskt underlag. Från Centerns sida förutsätter vi att regeringen i det fortsatta utredningsarbetet klarlägger och redovisar om, och i så fall hur stora merkostnader som uppstår för att upprätthålla en god rikstäckande postservice. Det är ingen tvekan om att postservicen på flera håll i landet försämrats när postkontor och postterminaler lagts ned. Det är oerhört viktigt att Postens verksamhet, service och prissättning "sker med beaktande av det regionala ansvar som statsmakterna lagt fast på postområdet", som utskottet skriver. Detta ansvar lever i dag Posten inte helt upp till. Alltför många gamla, sjuka, handikappade och landsbygdsboende får allt svårare att nå postservicen när postkontoren minskar och glesas ut. En lösning har på flera ställen i landet varit "post i butik", men inte heller denna lösning hjälper alltid landsbygdsbefolkningen. För dem är lantbrevbäringen och lantbrevbäraren en nödvändighet ur servicesynpunkt, men också ur social synpunkt. Jag påstår detta mot bakgrund bl.a. av min egen erfarenhet som cyklande lantbrevbärare. På vissa håll i landet har under senare tid Posten börjat ta ut avgifter för att den enskilde skall få behålla sin brevlåda på vanlig plats. Godtyckliga avgifter, som någon enskild region tydligen bestämmer, avkrävs de boende. Betala, eller brevlådan tas ned och flyttas, har varit uppmaningen. Detta strider, menar jag, mot intentionerna i postlagstiftningen i allmänhet och mot postlagens första paragraf i synnerhet. Nu skriver utskottet att "förutsättningarna för landsbygdsservicen under den senaste tioårsperioden förändrats." Ja, det är säkerligen, till viss del, sant. Samtidigt säger utskottet: "Denna utveckling har lett till att Posten omprövat och anpassat serviceutbudet till de förändringar som sker i fråga om kundbeteenden och hushållstäthet." Detta är tyvärr också sant. Men när Posten påstår att anpassningarna skett med varsamhet och med speciellt hänsynstagande till äldre och handikappade är detta inte hela sanningen. Vidare påstås i betänkandet att "möjligheten" och "erbjudandet" för kunderna att avstå från att flytta postlådan om de betalar en avgift i första hand utnyttjats av egna företagare och större jordbruk. Det är nog tyvärr också sant, eftersom många gamla och ensamstående inte vill eller anser sig ha råd att betala denna, vill jag påstå, olagliga och godtyckliga avgift. Många äldre har ändå betalat, av rädsla för att helt bli utan den trygghet som lantbrevbäringen innebär. Jag har haft många kontakter med människor i dessa områden, där den nya avgiftspolitiken har införts. Jag vill, herr talman, läsa upp delar av ett av de många brev jag har fått: Själv hör jag till dem som har drabbats av Postens godtycke. Jag har blivit ombedd att antingen flytta min brevlåda eller också betala 1 500 kr för att få posten hemkörd. Jag har haft brevlådan här i 40 år, och det har fungerat utmärkt, därför tänker jag inte flytta brevlådan till landsvägen, där den vore betydligt mer utsatt för inbrott eller skadegörelse än här hos mig i skogen. Jag är inte intresserad av att betala 1 500 kr för att få posten hit. Det är mycket pengar för en pensionär som jag med små inkomster. Hur får jag rättvisa? Inte ens berörda myndigheter visste ju något bestämt. Hur skall jag då kunna veta någonting? Det är det som är så irriterande, att jag inte vet hur jag skall agera. Om jag struntar i att betala, vad händer då? I mitt fall rör det sig om en avstickare på 300 högst 400 meter från den allmänna vägen. Det betyder nästan ingenting för den bilburne lantbrevbäraren, däremot oerhört mycket för mig om jag skulle nödgas tillryggalägga denna sträcka dagligen, inte minst vintertid, i 20 kyla och en halvmeter djup snö, som faktiskt var fallet under den gångna vintern. Det finns skog på båda sidor om vägen och inte ett hus inom synhåll. Jag är 76 år och bor ensam i mitt lilla lantbruk. Nej, någon brevlåda vill jag inte flytta. Om jag skulle ramla omkull mitt i skogen och bryta ett ben, t.ex., kunde det bli rent katastrofalt. Ingen skulle sakna mig på flera dagar. Jag vore tacksam om jag möjligen skulle kunna få ett råd av någon regeringseller riksdagsledamot om vad jag skall göra. P.S. Redan om ett par tre veckor vill Posten ha besked. Hur skall jag göra? Ja, så är det. Sådan är verkligheten. Så här får inte gamla människor behandlas. Så här får det inte vara, om vi menar något allvar med rikstäckande postservice, kvalitet och postservice även åt landsbygdsbefolkningen, om vi menar något allvar med orden i postlagens första paragraf. Jag är förvånad över utskottets ställningstagande, som hänvisar till ett brev i somras, där Posten lovar avstå från att ta ut sådana här avgifter i avvaktan på en utrednings resultat. Detta är vad Posten lovar i sommarbrevet, inte mera - i avvaktan på utredningens resultat. Vad händer efter utredningen? Menar utskottsmajoriteten att det då är fritt fram för nya godtyckliga avgifter för lantbrevbärarservicen? Utskottet skriver: "I den mån utredningens förslag innebär förändringar av nu gällande riktlinjer eller i övrigt kräver förändringar i avtalet med staten kommer riksdagen och regeringen att besluta i dessa delar." Vad händer om inga förändringar föreslås? Då gäller nuvarande lagstiftning, som tydligen tillåter Posten att ta ut godtyckliga avgifter. Menar utskottsmajoriteten att detta skall vara tillåtet också i fortsättningen? Jag hoppas verkligen att så inte är fallet. Staten har ansvaret för postverksamheten. Staten är beställaren och staten skall tydligt ange de mål och riktlinjer som skall gälla för verksamheten. Därför föreslår vi från Centerns sida att regeringen, genom exempelvis avtal eller ägardirektiv, redan nu klart säger ifrån att servicen på landsbygden och i glesbygden inte får försämras när det gäller postverksamheten. Detta ställningstagande borde vi, menar jag, kunna enas om redan nu. När det gäller prisregleringar på tidningar och tidskrifter säger utskottet: "Det bör vidare ankomma på regeringen att bedöma om en prisreglering på området är motiverad." Vi menar från Centerns sida att det i dagsläget är omotiverat att bemyndiga regeringen att prisreglera en marknad som i dag fungerar utan reglering. Post och telestyrelsen bör dock följa utvecklingen. Slutligen, herr talman, menar vi att den situation som nu uppstått, då Posten blivit en av storkunderna hos Konkurrensverket, inte är bra, den är inte acceptabel. Jag kan ha en viss förståelse för att det i en avregleringssituation kan uppstå nya och svårbemästrade problem. Däremot har jag mycket liten förståelse för ett agerande från ett av staten ägt företag som innebär att företaget ett flertal gånger hamnar i strid med bl.a. konkurrenslagstiftningen och därvid blir ålagt vitesföreläggande på miljontals kronor, nu senast 50 miljoner kronor. Det är viktigt för den allmänna normsättningen i samhället att staten inte tillåter att ett eget företag återkommande bryter mot lagstiftningen. Regeringen bör tillse att återkommande lagöverträdelser från Postens sida förhindras. Jag står, herr talman, givetvis bakom samtliga centerreservationer i betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservationerna 4 och

Herr talman! I förrgår fick jag ett pressmeddelande från Posten försäljning där rubriken lyder: Beslutet som hotar postservicen i glesbygden. Första meningen: Konkurrensverkets beslut att stoppa Postens storstadspriser kan få mycket allvarliga konsekvenser för servicen i mer glesbefolkade områden. Herr talman! Jag måste säga att jag blir mycket upprörd varje gång någon, det må vara Posten, Telia, Vattenfall eller någon annan, dominerande marknadsaktör går ut och hotar med försämringar för oss glesbygdsbor om man inte får igenom det ena kravet före det andra. Ett sådant agerande väcker alltid uppmärksamhet, och det är givetvis syftet. Men det förstärker också den oro som många av oss känner inför utvecklingen i glesbygderna, en oro som i det här fallet inte är grundad på fakta, utan på taktiska utspel av smarta aktörer i ett förhandlingsläge, ofta i monopolställning. Vi har fått nog av den här cynismen, och jag tycker att det statligt ägda Posten AB borde hålla sig för god att agera på det här för glesbygden så skadliga sättet. Posten har nu blivit fälld för överträdelse av konkurrenslagen ett antal gånger. Just nu förhandlar Posten med staten om ett nytt avtal för den rikstäckande grundläggande postservicen. Att en sådan rikstäckande postservice skall finnas har vi slagit fast gång på gång här i kammaren, och det har aldrig satts i fråga. Posten är utsatt för ett starkt konkurrenstryck från telemedierna. Postens ekonomiska resultat påverkas negativt även av de stora investeringar i brevhanteringen som gjorts och de svårigheter som den har fört med sig. Att i det här läget, när man återigen blir fälld av Konkurrensverket, ställa till med ett förfärligt väsen kan uppfattas som smart taktik från Postens sida. När man så får trafikutskottets majoritet med sig och ett färdigt betänkande dras tillbaka samma dag som det skall klubbas i kammaren måste jag konstatera att taktiken lyckades. När sedan både ministern och statssekreteraren gör uttalanden som kan tolkas som stöd för Posten mot Konkurrensverket blir det bingo. Naturligtvis inställer sig frågan varför denna taktik lyckas så hundraprocentigt. Misstankar om personallianser och gamla relationer kan man knappast värja sig för. Hela spelet kring Posten och Konkurrensverket och det tillbakadragna betänkandet har varit olustigt och ovärdigt. Jag hoppas verkligen att vi slipper vara med om något liknande i fortsättningen. Fru talman! Vad gäller betänkandet och Folkpartiets inställning i de övriga frågorna finns det redovisat i reservationerna, som vi givetvis står bakom. Men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 3.

Fru talman! Att Posten under en överskådlig tid framöver kommer att vara den enda operatören som har möjligheter att klara en rikstäckande verksamhet står väl ganska klart för alla. Därför är det med en viss oro som man ser fram emot att andra operatörer kommer in och försöker att ta russinen i kakan och på det viset begränsa Postens möjlighet att driva en verksamhet som är bra för alla samhällsmedborgare oavsett var de bor i detta land. Vi skriver i utskottsbetänkandet att postlagen skall ange det övergripande målet en rikstäckande postoch kassaservice. Vidare skall det finnas en rikstäckande kassaservice som innebär att alla kan sända och ta emot betalningar till enhetliga priser. Allt detta är bra. Men sedan kommer frågan hur man skall kunna gå till väga praktiskt när Konkurrensverket går in och säger att det är olagligt om Posten försöker att möta konkurrens på lika villkor. Det måste betyda att skattebetalarna till sist får gå in och se till att den rikstäckande post och kassaservicen skall kunna genomföras. Då blir jag litet fundersam. Från borgerligt håll brukar man vara rädd för skattehöjningar när det gäller annan verksamhet. Skall man ha den rikstäckande kassaservicen och Posten inte får möta konkurrens på lika villkor måste man komma i den situationen. Jag har också läst att man från City-Mail har skrivit att det är lika billigt - eller i varje fall lika dyrt - att dela ut post i glesbygd som det är att dela ut post i city. Jag blir då litet fundersam. Varför har man i så fall namnet City-Mail? Om det vore riktigt skulle man ju haft namnet Country-Mail! Det är bara ord. Det finns igen som helst substans i detta. Fru talman! Jag vill faktiskt att City-Mail inte bara skriver detta utan också bevisar att det är lika billigt att dela ut post i glesbygd. Jag tror inte på det. Jag kommer från en glesbygdskommun och har kontakter med lantbrevbärarna när de åker ut. Den post som de har med sig vid vissa tillfällen med bil, där de åker 15-20 mil för att dela ut post i glesbygd, är inte mer post än för dem som går runt i Gamla stan med väskor. Mer post är det inte de har med sig. Men det är en tur på 15-20 mil. Att det är lika enkelt eller lika billigt som att dela ut i stadskärnorna i bl.a. Stockholmsområdet eller i andra storstadsområden tror jag inte på. Jag blir därför fundersam. Finns det något intresse mellan Konkurrensverket och City-Mail? Behövs Konkurrensverket över huvud taget när man på dessa områden inte behöver ta något som helst samhällsansvar. Den delen tycker jag att man skall tänka över. Vi har också fått papper från Närings och handelsdepartementets konkurrensenhet där man bl.a. skriver att Konkurrensverkets lagstiftning får stå tillbaka när annan lagstiftning gäller. Då är frågan om inte Posten skulle kunna använda sig av den lagstiftningen som innebär att man kommer till rätta med de anmälningar som jag ser som mer eller mindre ett sabotage mot Postens verksamhet när dessa krav på rationaliseringar finns. Man kan faktiskt inte rationalisera bort hur mycket som helst. Fru talman! Jag håller med Sivert Carlsson när han talar om Posten och lantbrevbärarna. Jag har också fått många brev när det gäller detta. Det är framför allt ett område där en regionchef inte har fattat Postens intentioner när det gäller att upprätthålla lantbrevbärarservice. Man har gått ut med krav på att man skall betala upp till 1 500 kr för att få sin dagliga post utdelad som man fått i 30,40 år. Man bryr sig över huvud taget inte om att det har kommit utskottets kännedom att man inte skall ta ut några pengar förrän man har fått klart för sig vad det kommer att leda till. Tidigare i betänkandet på s. 13 gäller det samma fråga när det står om hur man skall mäta vägsträckor och hur man skall ha sin postlåda placerad. Där talar man om meter, och på vissa håll om kilometer. Frågan är: Vem är det som bestämmer de måtten? Vem är det som börjar att mäta? Är det Posten själv? Är det lantbrevbäraren? Eller är det de berörda parterna som mäter? Har i så fall Posten någon typ av vetorätt? Skall man inte som vanligt i god anda försöka att komma överens med dem som man upprätthålla denna goda service med? Vi har i vår motion tagit upp Postens verksamhet att bygga länders infrastruktur och Postens möjligheter att gå utanför landets gränser, och kanske framför allt hjälpa andra länder. En god postservice och en god kassaservice har varit bra ur svensk synpunkt. Varför inte ge Posten möjligheter att fortsätta sin verksamhet med framför allt grannarna andra sidan Östersjön? Nu skriver man att Posten Brev har en möjlighet att göra detta. Men däremot när det gäller kassaservice - eller finansiella tjänster, som det väl egentligen heter - kan man göra det i vissa fall. Då är frågan: Vad är vissa fall? Statsministern brukar stå här i talarstolen och tala varmt om att vi skall hjälpa de som inte har en bra infrastruktur. Jag tror att en bra postoch kassaservice är en del av den infrastruktur som många länder inte har. På det sättet skulle vi kunna hjälpa till att föra fram denna del och få det bättre för många människor. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 6 och 11.

Fru talman! Det var bra att Karl-Erik Persson var fundersam på ett antal punkter, eftersom huvudpunkten han hängde upp sin argumentation på är fel. Det är en av de få punkter där City-Mail och Posten är ense, nämligen att det är ungefär lika dyrt att distribuera post i tätortsbebyggelse som i glesbygd. Postens generaldirektör, förlåt, numera vd, hävdar att det är för den interregionala posten, som skall sorteras två gånger, som man förlorar pengar. Det är där man i så fall skulle prisdifferentiera men inte gör det. Man prisdifferentierar mot storkunder, framför allt i storstadsområden, som man vill ge stora rabatter. Jag har väldigt svårt att förstå varför man i sig vill hålla undan Konkurrensverket från den här delen. Om Posten förlorar pengar på ett område, vill höja sina priser och kan verifiera detta är det inte något missbruk av marknadsdominerande ställning. Det är om Posten inte kan eller inte vill visa om man tjänar eller förlorar pengar på respektive område som konkurrenslagen blir tillämplig. Det gäller missbruk av marknadsdominerande ställning då man kan misstänka att det är fråga om underprissättning - pris under egen självkostnad. Om Karl-Erik Persson värnar om skattebetalarnas pengar har jag svårt att förstå varför han ånyo vill slå sönder den fungerande konkurrensen när det gäller paket upp till 20 kilo. Han vill föra in den delen under något som kan komma att bli en statlig upphandlingsförordning för att hitta ett bra system. I dag fungerar konkurrensen bra.
Fru talman! När det gäller att höja skatterna vill jag säga följande: Posten har vid en uppvaktning sagt att kassa och postservice i hela landet, om vi bestämmer oss för att ha en sådan, kommer att kosta skattebetalarna mellan 5 och 6 miljarder kronor. Jag kan inte se att Posten skall kunna få in de pengarna på annat sätt än genom en skattehöjning. Jag tror inte att det Per Westerberg säger om priserna för lantbrevbärarservice är riktigt rätt. Det är taget från City-Mails uppgifter. Jag har dem liggande här. Jag kan citera ur dem om jag vill. Om de stämmer skulle man inte ha namnet City-Mail. Namnet säger att det är cityområdena man är intresserad av, och inte av att försöka köra post i glesbygd. Vi skriver i betänkandet att Posten skall kunna ge en daglig post och kassaservice. Om City-Mail och andra postoperatörer hade kunnat ge denna service hade de väl börjat köra i glesbygd? Jag tror att Posten med lätthet hade tagit möjligheten att avsäga sig den körningen.
Fru talman! Det är inte City-Mail jag citerar. Vi har Rune Molins egna ord i de debatter som har försiggått i dagspressen på att detta förhållande råder. Ulf Dahlsten redogjorde för detta på mer än än timme. Han betygade att det inte är glesbygden som är förlustområdet. Förlust blir det de gånger man måste sortera posten i två olika postregioner. Det han gör är att sänka priserna. Han dumpar dem i några få städer där det råkar finnas en konkurrent, och det är därför konkurrenslagen blir tillämplig. Om Karl-Erik Persson inte tror på vare sig Posten eller City-Mail har jag väldigt svårt att förstå varför han inte vill låta Riksrevisionsverket, en revisionsbyrå, Konkurrensverket eller Post och telestyrelsen verifiera Postens uppgifter. Alla vittnar ju om att Posten inte släpper till uppgifterna. Man verkar ha något att dölja. Om man har något att dölja kan jag förstå att man slingrar sig - annars borde man ut på planen och tala om hur landet ligger. Då hade vi inte behövt föra denna typ av diskussion i kammaren.
Fru talman! Att Posten sorteras flera gånger fick man på köpet när man lade ned olika sorteringsställen i strävan till rationalisering. Jag ser samma sak i mitt eget län. Posten körs från Örebro län till Västerås, där den sorteras. Sedan körs den tillbaka. 80 % körs tillbaka från Västerås till Örebro län. 20 % går utanför. Då blir posten sorterad flera gånger. Sedan skall den gå tillbaka ut till de olika postkontoren. Då får vi en situation då posten sorteras flera gånger. Det blir dyrare. I citykärnorna hämtar man färdigsorterad post hos de stora kunderna. Det måste i rimlighetens namn bli billigare än att sortera posten flera gånger. Varför naglar man sig fast vid att det skall vara konkurrens bara i de stora städerna och inte i glesbygden?